Herr talman! Jag har i dag med stort intresse tagit del av debatten. Jag har hört påståenden om pensioner och sjukförsäkring som kan förtjäna att närmare kommenteras. Jag hörde i dag Thorbjörn Fälldin tala mycket om att man springer ifrån verkligheten. Han var själv, såvitt jag kunde bedöma, i allra högsta grad på flykt undan verkligheten. Han talade om att de sämst ställda pensionärerna har fått fördubblade pensioner. Under valrörelsen frågade jag ofta dessa pensionärer: Är nu hundralappen dubbelt så mycket värd som den var 1976? Ingen hade upptäckt att köpkraften hade ökat så kolossalt. Tvärtom kände de att det hade uppstått försämringar. Thorbjörn Fälldin pekade på att det nu föreligger ett förslag för de sämst ställda pensionärerna och att centern kommer med ett förslag om ytterligare pensionstillskott just till de pensionärer som ställdes utanför ATP och därigenom inte har kunnat få pensionstillskott. Detta är ganska intressant, och jag tror att det förtjänar att närmare kommenteras. Det var faktiskt så att centern i slutet av 1950-talet sade att man skulle utgöra en garant för att människor inte skulle behöva tvångspensioneras i vårt land. Vi fick ATP, och jag tror inte att människor känner sig tvångspensionerade på något sätt. Snarare har det inneburit en social, kulturell och ekonomisk frihet att människor har fått denna ekonomiska trygghet. Jag vill nog säga att centern genom en i många fall mycket osaklig propaganda i hög grad bidrog till att många egna företagare ställde sig utanför ATP-systemet. Jag har tidigare i denna kammare många gånger pekat på att det funnits fem möjligheter att gå in i ATP-systemet igen, och väldigt många har utnyttjat dessa möjligheter. När vi tittade litet grand på proposition 1980/81:178, som är signerad av Karin Söder, fann vi att den innehåller ett förbud mot att egna företagare i fortsättningen ställer sig utanför ATP. Det tyckte vi var bra, och vi stödde det förslaget. Det tog ganska lång tid — från slutet av 1950-talet till den 26 mars 1981, när denna proposition är daterad — innan man från centerns sida förstod att man inte skall tillåta någon att stå utanför systemet. Det hade varit på sin plats att i den propositionen föreslå att de pensionärer som stått utanför systemet och därigenom inte hade pensionstillskott skulle få det. Det var just där ett sådant förslag hörde hemma. Men det fanns inget sådant förslag. När man sedan kom med ett pensionstillskott från 1982 — eftersom det som Nr 51 socialdemokraterna hade föreslagit gick ut den 30 juni 1982 — föreslog man Onsdagen den 290. Det var inte på något sätt knutet till det tidigare pensionstillskottet. 15 december 1982 Man ansåg denna grupp så missgynnad att man därigenom hade kunnat låta dem få del av de 2 90 som nu beviljades. Men inte ens det gjorde man i det Därför är det litet underligt att läsa i reservation 5 att centern anser att pensionärerna skall ges 4 70 högre pensionstillskott och att det skall gälla dem som ställt sig utanför ATP-systemet. Jag tror att det är väldigt klokt att centern bara har med detta i motiven i reservationen och att man inte följer upp det i en hemställan. Det hade varit litet väl starkt att agera på det sättet. Det fanns dock två socialministrar som var centerpartister, Rune Gustavsson och Karin Söder, under sex år, och ingen av dem ansåg det tydligen angeläget att införa pensionstillskott för dessa grupper. Och nu verkar det som om de i sin motion har tilltro till socialdemokraterna på den punkten. Låg mig redan nu säga vad som har sagts många gånger, nämligen att jag inte tror att ni kommer att tillmötesgås. Ni kommer att bli besvikna på oss, förmodar jag. Men besvikelse har ni väl anledning att hysa över de socialministrar som ni hade nära kontakt med men som inte följde upp de frågor som var angelägna för er. Karin Israelsson talade om sjukförsäkringen och pekade på att man solidariskt ställde upp för de sämst ställda just när det gällde rätten till sjukpenning. Jag har plockat fram en statistik som visar sjukligheten de senaste tre åren. 35 70 har aldrig utnyttjat sjukförsäkringen. 15 96 har utnyttjat den under en till tre dagar. 50 96 har varit sjuka längre än tre dagar. Det är alltså de hälsosvaga som drabbas. Detta är ingen låglöneprofil, Karin Israelsson. Man skulle spara ungefär 1800 milj.kr. på reformen. De som hade inkomster mellan 5,5 och 7,5 gånger basbeloppet skulle få sin kompensationsnivå sänkt från 90 till 60 96. På det skulle man av de 1 800 miljonerna tjäna 100 miljoner. Det betyder alltså att det var karensdagarna och den sänkta kompensationsnivån som skulle innebära de stora besparingarna. Man pekar vidare på fridagsregeln. Karin Israelsson talar här om de deltidsanställda. Hon talar om dem som är korttidssjuka och som nu har en alldeles för låg kompensationsnivå. Jag delar den uppfattningen. 1978 fick vi direktiv av Rune Gustavsson att utreda de deltidsanställdas situation. De direktiven bedömde vi som positiva. Jag deltog själv i utredningsarbetet. Vi hade kommit väldigt långt på väg. Men den 2 oktober 1980 fick kommittén tilläggsdirektiv. Då skulle vi börja diskutera självrisk. Då skulle vi diskutera karensdagar, och det var bråttom. Arbetet skulle vara klart till mars 1981. Och det var det. Vi lämnade betänkandet till Karin Söder. Där fanns en modell för hur man skulle kunna lösa frågorna. Jag vill kalla det för en skiss. Det kunde ske inom ramen för nuvarande lagstiftning, alltså lag om allmän försäkring. Vi begärde att vi skulle få utreda frågan närmare. När propositionen om karensdagar kom den 10 mars 1982 fanns det inte ett ord om att vi närmare skulle utreda frågan om de deltidsanställdas 165 kompensationsnivå. Vi har väntat hela tiden att vi skulle få fortsätta utredningsarbetet, men ingenting har hänt. Jag hoppas att vi skall kunna få möjligheter att fullfölja det påbörjade arbetet nu litet längre fram. Det är just de utsatta grupperna som drabbas genom karenstidsförslaget. Det är de som har de hårda jobben. Det är livsmedelsarbetare som är utestängda från arbete, vårdpersonal, byggnadsarbetare. Just dessa grupper får betala detta. Det ansåg vi alldeles fel. Sedan en liten korrigering. Det fanns inte i propositionen någonting om lagstiftning, även om tankarna hade gått i de banorna. Lagstiftningsförslaget kom från folkpartiet — så långt har Karin Israelsson rätt. Men man upptäckte att de stora tjänstemannagrupperna skulle drabbas väldigt hårt. Därför fullföljde man inte modellen. Ändå fanns det en rekommendation att riksdagen skulle göra ett uttalande, att man i kommande avtalsförhandlingar skulle ta hänsyn till detta. Bara det att riksdagen skulle uttala sig i den riktningen var anmärkningsvärt. Jag har tidigare sagt att det är tre dagar som man inte får ersättning för. I princip kan vi säga tre karensdagar — insjuknandedagen och två karensdagar. Vad var det för högriskskydd som man skulle införa? Jo, man sade att ingen skulle behöva vidkännas mer än tio karensdagar. Man skall väl se litet på hur stort inkomstbortfallet blir. Om man är sjuk två dagar förlorar man 20 dagar i inkomst, innan man har uppnått de tio karensdagarna. Om man är sjuk tre dagar, innebär det att man har ett inkomstbortfall på 15 dagars inkomst, innan man uppnår högriskskyddet. Är man sjuk så pass ofta, finns det föreskrifter om att riksförsäkringsverket efter sex sjukfall måste begära att vederbörande skall presentera läkarintyg. Men det var litet fiffigt att inte låta dem använda 20-dagarsregeln också när det gällde insjuknandedagen, för det innebär att det kommer att kosta väldigt mycket i inkomstbortfall, innan man fått de där tio dagarna. Så solidariteten och låglöneprofilen tror jag att man skall tala mycket tyst om, när man diskuterar förslaget om införande av karensdagar. När det gäller just de deltidsanställda vet vi, och materialet i utredningen visar detta tydligt, att kompensationsnivån varierar mellan 27 96 och upp till omkring 50 96 jämfört med 90 76 kompensationsnivå för andra. Vi tycker att det kan vara angeläget att utreda detta vidare, och vi hade hoppats att Karin Söder hade kunnat följa upp Rune Gustavssons intentioner. Han ville ju lösa den problematiken. Men vi fick inte fullfölja utredningsarbetet som hade fortskridit ganska långt. Herr talman! Vi behandlar här socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13, men det finns också ett betänkande nr 9 som handlar om höjning av arbetsmarknadsavgiften. Här skall vi ta ställning till denna avgift. I socialförsäkringsutskottet har vi tillstyrkt propositionens förslag om en höjning med 0,50 96 för finansiering just när det gäller arbetslöshetsförsäkringen. Jag förmodar att arbetsmarknadsutskottets ledamöter kommer att ta upp en sakdebatt först i morgon, men jag skall yrka bifall till hemställan i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9. Jag skall kanske säga ytterligare några ord, eftersom Karin Israelsson Nr 51 talade om motionen om KAS. Det är alldeles riktigt att Karin Israelsson och Onsdagen den Martin Olsson har väckt en motion, där de framhåller att unga människor 15 december 1982 som får KAS inte har någon trygghet när det gäller sjukförsäkring och inte har möjligheter att bli inplacerade i en sjukpenningklass. Den problematiken uppmärksammade vi i sjukpenningkommittén. Vi skriver ju också i utskottsbetänkandet att frågan är föremål för prövning. Karin Israelsson väntar besked snart, och även vi i kommittén hoppas att arbetet snart skall bli klart. Som jag redan förut har antytt kom det litet annat arbete mellan för kommittén, nämligen hela självrisksutredningen. Då fick de andra frågorna vänta. Men vi arbetar f. n. och hoppas att vi skall kunna vara klara före nästa halvårs utgång. För oss i kommittén är en lösning på dessa frågor lika angelägen som för Karin Israelsson och hennes medmotionär. Beträffande studerande finns det ju ett tilläggsanslag, men därtill kommer att de får beräkna sitt studiestöd enligt det nya basbeloppet och med uppräkningen på 300 kr. Karin Israelsson och centern är med en bit. Ni är med på tilläggsanslaget, men ni är inte med på att knyta studiemedlen till de nya basbeloppen, som innebär en förbättring. Herr talman! Jag skulle vilja sluta med att peka på vad vi inte har fått veta i dag. Här har det talats om försämringar för pensionärer, barnfamiljer och sjuka till följd av en momshöjning. Det hade emellertid varit mycket intressant att leka med tanken om en borgerlig regering skulle ha genomfört de mycket långtgående förslag som fanns för sparande inom just försäkringsområdet. Det gällde ju 12 miljarder kronor. Hade moderaterna styrt arbetet, hade det kommit att gälla 25 miljarder kronor. Jag är alldeles övertygad om att vi då verkligen hade fått tala om drastiska nedskärningar. Det hade varit intressant att veta vad det är ni döljer när ni angriper vad vi håller på med för att förbättra för de sämst ställda, för de grupper som verkligen behöver samhällets stöd. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vad som hemställs i socialförsäkringsutskottets betänkanden 9 och 13 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag hoppas att också Doris Håvik tänker litet längre än till det som debatten rör sig om för dagen. Jag antar att framtiden även för Doris Håvik kan te sig dyster när det gäller den ekonomiska situationen. De besparingsförslag som röstades igenom under vårens riksmöte såg jag som exempel på besparingar som tillförsäkrade oss ett trygghetssystem i framtiden. Man ställde där även solidariskt upp för de svaga. Med den socialdemokratiska ekonomiska politiken drabbas de långtidssjuka, de handikappade och de lågavlönade ytterligt hårt av alla pålagor som nu följer av devalveringen, den aviserade momshöjningen och arbetsgivaravgiftshöjningar som kommer att resultera i skattehöjningar på kommunoch landstingsnivå. Detta drabbar dessa grupper betydligt hårdare än vad någonsin förändringarna i sjukförsäkringssystemet hade gjort. Jag tycker att 167 det är viktigt att man ser på den totala effekten av de beslut som fattats, och jag vidhåller att beslutet om sjukförsäkringsförändringarna innebar att man solidariskt ställde upp också för de svaga grupperna.

När det gäller vårt sätt att finansiera studiestödet, varvid vi inte ställer upp helt på basbeloppsförändringar, så är detta helt i linje med det förslag som centerpartiet har lagt fram i sin motion. Vi ser det som nödvändigt att tillförsäkra även de grupper det här gäller ett ökat stöd på grund av de förslag som man från socialdemokraterna ämnar genomföra och som också sänker deras möjligheter till konsumtion. Jag hoppas att man nu ger sig tid inom sjukpenningkommittén att se på vår motion och även på andra förslag som föreligger, så att man snart kan komma fram till en lösning. Men jag vill påminna Doris Håvik om den framtid som vi står inför. Det är inte säkert att de fyra vallöftena innebär de mest angelägna uppgifterna. Det kan finnas betydligt viktigare uppgifter för den svenska regeringen.

Herr talman! Karin Israelsson vidhåller att de svaga grupperna inte drabbades av karenstidsförslaget. Vi behöver bara gå till de uppvaktningar som gjordes hos utskottet, alla de brev vi fick från handikapporganisationer och från utsatta grupper, där man med kraft och på ett mycket övertygande sätt pekade på hur förslaget skulle slå för dessa grupper. Karenstidsförslaget var olyckligt. Dessutom hade det ju inte inneburit de besparingar som det syftade till. Det var ett hastverk; man hade bråttom. Jag vill erinra om att Nils Carlshamre i debatten sade att han inte tyckte om propositionen. Men han ställde sig ändå bakom den som ett första steg i rätt riktning. Då kan man ju fråga sig vad ”rätt riktning” skulle vara, eftersom vi hade sett motioner från moderata samlingspartiet med betydligt fler karensdagar och med en lägre kompensationsnivå. På den punkten kanske framtiden inte hade varit så ljus, om moderaterna hade fått styra sjukförsäkringens fortsatta utveckling, så att det skulle ha blivit en bättre sjukförsäkring för svenska folket, sett ur moderat synpunkt. Det kanske hade varit svårt att hänga med på den. Vi gör så gott vi kan i sjukpenningkommittén, Karin Israelsson. Vi tar upp alla de förslag som har remitterats dit, behandlar dem seriöst och ser hur de kan passa in i ett lagförslag. Jag tycker att det är en angelägen fråga som Karin Israelsson motionerat om. Jag har ju redan sagt i mitt tidigare inlägg att vi räknar med att vara klara med vårt arbete under första halvåret 1983, förhoppningsvis någon gång i maj-juni. Karin Israelsson frågade om vallöftena var det mest angelägna. Ja, i dag är de tydligen det, därför att svenska folket i val har visat att man tyckte så. Valresultatet tyder ju på det — eller hur, Karin Israelsson? Det är just därför Nr 51 vi tar upp dessa frågor. Momshöjningen är inte någonting nytt. Jag har i dag Onsdagen den gått tillbaka till protokollet från den 26 maj, då Karin Söder och jag 15 december 1982 debatterade karensdagarna. Då diskuterade vi just en momshöjning på 2 Jo. Det var aktuellt att diskutera detta redan då. Vi socialdemokrater fullföljde den debatten under hela valrörelsen, när vi pekade på hur dessa reformer skulle finansieras.
Herr talman! Det är synbart att det i dag kommer färre protester från olika ideella organisationer. Vad det beror på kan man naturligtvis grunna över. Men jag är säker på att de också i dag räknar på vad devalveringen, momshöjningen och en inflationstakt som rusar i höjden kommer att innebära för deras medlemmar. Jag är säker på att de protesterar och känner sig bestulna även genom de vallöften som socialdemokraterna har gått ut med, för inte var det i så stora ord som man under valrörelsen beskrev hur vallöftena skulle finansieras eller att en momshöjning var ett villkor för att vallöftena skulle kunna genomföras. Ingenting nämndes om devalveringens effekter. Ingenting nämndes om den ökade inflationstakten. Om man bara ger löften och inte visar på vad det krävs för att löftena skall kunna genomföras, kan man naturligtvis få röster. Jag tror fortfarande att det förslag om förändringar i sjukförsäkringen som framlades i våras och som antogs av riksdagen var ett bra sätt att göra besparingar. Naturligtvis finns det också bekymmer när besparingar skall göras. Det är alltid svårt att gå in och skära. Det är lättare att ge fagra vallöften. Men för framtiden tror jag att vi måste se till att vi har ekonomi för att kunna ge en social trygghet åt de människor som då behöver det. Det är därför jag ställer upp på det här förslaget.
Herr talman! Det kan inte vara någon hemlighet att vi redan i maj diskuterade en momshöjning och att vi under hela valrörelsen diskuterade en höjning av momsen med 2 46 och en höjning av arbetsgivaravgiften. Jag är övertygad om att samtliga vi socialdemokrater som deltog i valrörelsen hade med detta i vår information till dem som vi talade till. Sedan säger Karin Israelsson att man inte kunde vara medveten om de effekter som en höjning av momsen skulle få. Vi var emot att sänka momsen när ni gjorde det. Man kan säga att vi på sätt och vis återställer momsen till den nivå på vilken vi ursprungligen ville att den skulle vara. Låt mig bara i min slutreplik ta upp någonting om pensionerna. Karin Israelsson har inte berört detta, det gjorde Gösta Andersson. När ni urholkade beräkningen av basbeloppet, när ni fick en gradvis urholkning av pensionernas innehåll och värde, tror jag inte att det var besparingen som var det mest framträdande intresset. Besparingen blev ju ganska obetydlig. Jag har sagt det förut, och jag upprepar det, herr talman: Detta är ett led i en politisk strategi just av den anledningen att man 1957 och 1958 sade att 169 Nr 51 man inte ville ha ATP. Man har inte velat ha det sedan heller, utan man har Onsdagen den försökt på alla sätt att komma med attacker mot ATP-systemet. Man har 15 december 1982 = tillfört nya grupper för vilka förmånerna skall utgå utan att motsvarande avgifter kommit in. Sådant tål inte ATP-systemet, och det bör Karin Israelsson och övriga vara väl medvetna om. Den debatten är också väldigt viktig att föra — tryggheten framöver, att man kan få den pension man var garanterad att få. Människor behöver kunna lita på och inrätta sin ekonomi efter de beslut som är fattade. Säg inte att beslutet har en fördelningspolitisk profil eller att det tryggar de sämst ställda! Det gör det inte — men det var väl inte heller avsikten?

Herr talman! Sten Andersson gav beskedet att samma principer bör gälla för de utlandsanställda som gäller vid uppgörelsen med pensionärerna. Men då vill jag göra Sten Andersson uppmärksam på en viktig faktor. Lars Sandberg, som är ordförande för PRO, är också ordförande för statens utlandslönenämnd. I den nämnden har Lars Sandberg varit med om att fatta ett viktigt beslut som strider mot den princip som Sten Andersson nyss har anslutit sig till. I nämnden har man den 22 oktober — Sten Andersson kan få låna protokollet av mig — fattat beslut om att de utlandsanställda fullt ut skall kompenseras för devalveringen. Då är min fråga: Är dessa i regel välavlönade grupper i större behov av kompensation än landets folkpensionärer, som har relativt låga pensioner? Min avgörande fråga till Sten Andersson lyder: Är det Sten Andersson som har gett direktiven till PRO-ordföranden Lars Sandberg att fatta det här 173 beslutet i statens utlandslönenämnd? Det är en viktig sak att få besked om, när Sten Andersson samtidigt i denna talarstol säger att de icke-socialistiska partierna medverkar till sociala orättvisor. Jag vill ha en viktig förklaring av Sten Andersson. Det socialdemokratiska partiet anser tydligen att det är god social rättvisa med en 50-procentig självrisk i tandvårdsförsäkringen, vilket innebär betydande kostnader för den enskilde som har oturen att ha dåliga tänder. Socialdemokraterna ser däremot en förfärlig orättvisa i att en normalinkomsttagare i värsta fall får svara för 40 kr. i månaden genom självrisken i sjukförsäkringen. Förklara nu för svenska folket varför det är socialt riktigt att bära en stor självrisk i tandvården och förklara samtidigt varför en låg självrisk i sjukförsäkringen är socialt otillständig!

Herr talman! Socialministern undvek i sitt anförande med stor noggrannhet de frågeställningar som den här debatten egentligen gäller. Jag kan förstå det — socialdemokraterna har det ju litet besvärligt därvidlag. Jag skall försöka summera frågeställningarna och ber om ett svar före voteringen — det är det vi behöver här i kammaren. Och jag skall upprepa detta med en papegojas envishet, om uttrycket känns igen, Sten Andersson. För det första: Jag ifrågasätter inte ett ögonblick er omtanke om barnfamiljerna. Men varför då villkora den med momshöjningen? Varför missunnar ni, utan momshöjningen, barnfamiljerna kompensation för den inflation som har inträffat eller kommer att inträffa nästa år? För det andra: Jag ifrågasätter inte ett ögonblick er omtanke om pensionärerna. Men varför är det viktigare att kompensera pensionärerna för höjning av spritpriset än för höjning av priserna på dagligvaror? För det tredje: Jag ifrågasätter inte ett ögonblick er ovilja mot karensdagarna. Men varför då äventyra borttagandet av dem med kravet på en momshöjning? Varför är karensdagar acceptabla vid 20 96 moms men oacceptabla vid 22 76? Hotar inte karensdagarna avtalsrörelsen om momsen ligger på 20 2? För det fjärde och sista: Jag ifrågasätter inte ett ögonblick er omtanke om barnomsorgen. Men varför då äventyra den höjning av statsbidragen som ni vill genomföra med kravet på momshöjning? Kort sagt: Varför sätter ni upp hårdare villkor för de prioriterade områdena än för de andra? Hur skall ni t.ex. förklara för barnfamiljerna att detinte blir några höjda barnbidrag om ni inte får klå dem på mera pengar än de får i höjda barnbidrag?

Herr talman! Nu har socialministern fått så många konkreta frågor att jag skall försöka undvika att formulera mig i frågeform för att inte lägga ytterligare lök på laxen. Låt mig bara först förklara för Sten Andersson att när jag talar om olika grader av sakkunskap så menar jag helt enkelt — vilket är ganska naturligt Nr 51 att det är fackutskotten som begriper någonting i fackfrågorna, inte Onsdagen den partiledare och ledamöter i finansoch skatteutskotten! Det är inte att gå in 15 december 1982 på personligheter. Sedan skulle min egen okunnighet, om jag förstod Sten Andersson rätt — Upphävande av han var inte riktigt lika klar i artikulationen som har brukar vara, så jag kan = beslutet om ha hört fel, men jag tror att jag uppfattade det rätt — visas av det förhållandet att jag utgår ifrån att belastningen av en momshöjning med 2 96 för en vanlig pensionär gått och väl tar ut den förbättring som föreslås i regeringens proposition. Jag vidhåller detta. En 2-procentig momshöjning för en vanlig pensionär med bara folkpension och pensionstillskott kan uppskattas innebära en kostnadsökning med omkring 40 kr. i månaden. Nästan hela inkomsten för pensionären är momsbelagd, för hyra och skatt går utanför. Ca 40 kr. i månaden, nästan 500 kr. om året, kostar momshöjningen. Vad regeringen erbjuder pensionärerna i den proposition som vi nu behandlar är för nästa år en höjning av pensionen med 426 kr. Det är 35:50 kr. i månaden. Låt oss säga att beloppen är likvärdiga — någon nämnvärd vinst är det i varje fall inte. Nu tror jag faktiskt inte, Sten Andersson, att detta är någonting som regeringen kallblodigt har tänkt ut och genomfört för att komma åt pensionärens småslantar. Det är bara vad som så ofta inträffar för Sten Andersson och hans parti — man siktar åt ett håll och träffar åt ett annat. Resultatet blir vad en ännu tyngre företrädare för partiet för några år sedan med ett bevingat uttryck döpte till ”oönskliga effekter”. Det var inte avsett att det skulle bli så, men av bara farten råkade det bli så. Icke desto mindre kvarstår det faktum att den pensionär som har bara folkpension och pensionstillskott av Sten Andersson nästa år får 35:50 kr. mer i månaden, och det får han betala med 40 kr. i månaden.

Herr talman! Jag är den representant för centern som deltog i utformandet av handikapprogrammet. Vi hade under det arbetet många diskussioner. Vi enade oss om kompromisskrivningar. Jag var medveten om att de knappt skulle vara undertecknade förrän socialdemokraterna skulle använda skrivningarna i valrörelsen, och det gjorde de flitigt. Det tog jag med knusende ro — för mig var det väsentligare att vi fick ett handikapprogram redovisat och överlämnat till regeringen än att socialdemokraterna skulle göra det till en stor valfråga. Sten Andersson sade att socialdemokraterna med sin politik går in för att skapa en rättvisare fördelning. På vilket sätt, Sten Andersson? Ökad inflation medverkar inte till en rättvisare fördelning. Ökad inflation har socialdemokraterna tidigare fördömt; nu medverkar den till en rättvisare fördelning. Det blir ingen rättvisare fördelning på pensionsområdet, inte för barnfamiljerna osv. Det var intressant att höra Sten Andersson citera en artikel förra hösten av Hans Hansson, ordförande i SFRF. Men den artikeln passade det inte att 175 citera före valet. Jag tror inte att Sten Andersson har läst upp den på ett enda valmöte. Då var det citat ur brev från bekymrade pensionärer om hur eländigt allt hade blivit. Men så fort valet var över kom det endast brev och uttalanden från pensionärer om hur tryggt allt var nu. Visst är det en styrka att pensionärerna ställer upp. Ingen har förnekat det, och från centerns sida har vi inte angripit det. Vad vi har angripit är det sätt på vilket ni argumenterade tidigare och den helomvändning som ni nu har gjort. Jag tror visst att pensionärerna är beredda att ta stötar — de har varit beredda att ta hårda stötar förr. Men det är viktigt att driva en riktig fördelningspolitik även på pensionsområdet, och det gör inte ni med det förslag som ni har lagt.

Herr talman! Det där förslaget till handikappolitiskt program för 1980-talet som lades fram i somras är ett på alla sätt förträffligt förslag. Det måtte jag väl veta — jag har ju skrivit det själv! Eller näst intill, för pennan fördes av en förträfflig tjänsteman i Sten Anderssons departement. Men jag var, som Sten Andersson mycket riktigt sade, ordförande i den arbetsgrupp som arbetade ut programmet, och jag står för varje ord i det programmet, vilket även moderata samlingspartiet gör. Jag har icke på någon punkt tagit avstånd från det, och jag har icke på någon punkt blivit desavouerad. Om Sten Andersson bara är snäll och observerar att detta är just vad namnet säger — ett handikappolitiskt program för 1980-talet — och inte ett program om allmän försäkring och inte ens ett program om pensioner i största allmänhet, så kan vi nog komma överens om detta. Jag står för varje ord i det programmet, och jag har som sagt icke på någon punkt blivit desavouerad. Sedan tror jag att det är viktigt att pensionärer, för att inte tala om blivande pensionärer, är oroliga. Jag blir som snart blivande pensionär — det är inte så långt emellan oss förresten, Sten Andersson — också litet orolig, för vi vet egentligen inte så värst mycket. Om man tänker efter: Vad är vårt fina och omskrutna ATP egentligen? Jo, det är ett nytt system att från generation till generation, nästan från år till år, bestämma vad de aktiva generationerna vill kosta på de just nu pensionerade generationerna. Mycket mer är det inte. De invändningar som vi hade 1957, när Sten Andersson och jag — och även Sven Aspling — var ute och diskuterade sådana här saker i bygdegårdar, var bl.a. att ett av problemen med det ATP-system som då diskuterades och antogs var att en gång infört så skulle det inte gå att ersätta med någonting annat. Dess värre hade vi rätt, i varje fall på den punkten. Det är ekonomiskt och tekniskt omöjligt att byta ut det nuvarande ATP-systemet mot ett helt annat. Vi kan aldrig klara förpliktelserna, om vi skulle göra det. Men vi kan verkligen fråga oss, hur vi 10, 15 eller 20 år framåt skall klara pensionerna i en samhällsekonomi sådan som vi kan se framför oss i dag. Jag tycker att det vore lugnande för pensionärerna och de blivande pensionärerna, om även Sten Andersson och hans parti började fundera över detta: Vilka modifikationer blir vi tvungna att göra? Vad skall vi göra för att rädda det bästa i systemet, så att inte alltihop försvinner i en katastrof? Det är faktiskt lätt hänt. Om vi hjälps åt med det, vi som är så duktiga, tror jag att vi kan klara åtminstone de värsta problemen. Det ordnar sig inte av sig självt. Att påstå att de människor som anser att det kan behövas reformer och förändringar i vårt pensionssystem skulle vara ett hot mot pensionärernas framtida trygghet är att vända helt upp och ned på saken. Det är åter, Sten Andersson, att sikta åt ett håll och träffa åt ett annat.

Herr talman! Socialministern har inget svar att lämna på mina fyra frågor. I stället överlämnar han till mig brännvin. Vad i all världen skall jag med det till? Vad är det för spritpennalism som socialministern utvecklar här i kammaren? Nej, nyktert och envist vill jag fortsätta att upprepa mina frågor till dess att jag får svar. Men för att göra det litet enklare för socialministern skall jag nu reducera mina fyra frågor till två. För det första: Varför vill ni socialdemokrater klå barnfamiljerna på mer pengar med momshöjningen än ni ger tillbaka med höjda barnbidrag? Varför missunnar ni barnfamiljerna kompensation för de prisstegringar som inträffar utan momshöjning? För det andra: Varför kan ni socialdemokrater leva med karensdagar vid oförändrad momsnivå men tycker att de är så förhatliga om momsen är 2 96 högre? Vart tog alla de sociala skälen för ett slopande av karensdagar vägen? Och vart tog hotet mot avtalsrörelsen vägen? Gäller inte det oavsett momsnivån? Nog måste det, herr socialminister, finnas svar på de här frågorna, för det kan väl inte vara så, att ni har glömt bort att tänka igenom er egen politik? Som gammal partisekreterare har Sten Andersson naturligtvis svar på alla frågor som kan ställas om er egen politik.

Herr talman! Jag skall mycket försynt upprepa en fråga som Sten Andersson inte besvarade: Har regeringen gett direktiv till statens utlandslönenämnd om att fullt ut kompensera de utlandsanställda för devalveringen? Har regeringen gett sådana direktiv kräver jag en förklaring av socialministern. Är det ett olycksfall i arbetet kan vi dra ett streck över hela frågan. Det är dock principiellt viktigt att få ett besked om hur det ligger till på den här punkten. Sten Andersson försökte hävda att centern känner ett förakt för ATP-systemet. Det gör vi inte. Om Sten Andersson får tillfälle att läsa det material som säkert finns i socialdepartementet, kommer han att finna en skrivelse från LO där man klart och tydligt har redovisat de fördelningspolitiska bristerna inom ATP-systemet. Jag kan göra det enkelt för mig i talarstolen och säga att i princip har vi exakt samma uppfattning som LO om ATP-systemets fördelningspolitiska brister. Känner Sten Andersson för de fördelningspolitiska frågorna — och det tror jag att han gör — borde han läsa denna skrivelse. Jag skall slutligen be socialministern om ytterligare ett svar. Det gäller tandvårdsförsäkringen. Det socialdemokratiska partiet har i denna försäkring accepterat en 50-procentig självrisk, vilket innebär betydande kostnader för en hel del svenskar som har dåliga tänder. Socialdemokraterna tycker samtidigt att det är förfärligt att en normalinkomsttagare i värsta fall skall få betala 40 kr. i månaden till följd av den självrisk som vi har föreslagit i sjukförsäkringen. Jag vill gärna att socialministern förklarar för både mig och svenska folket varför det är socialt riktigt att bära en stor självrisk i tandvårdsförsäkringen medan en liten självrisk i sjukförsäkringen enligt 179 socialdemokraterna är socialt otillständig. Jag skulle vara tacksam för svar på dessa frågor.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9 behandlas höjningen av arbetsmarknadsavgiften. Höjningen på en halv procent från 0,8 till 1,3 20 är avsedd att finansiera de i proposition 55 föreslagna förändringarna av bidraget till arbetslöshetsförfsäkringen. Centerns syn på de föreslagna förändringarna kommer att redovisas längre fram i debatten av centerns företrädare i arbetsmarknadsutskottet. Det finns dock anledning att kort kommentera höjningen av arbetsmarknadsavgiften och sätta in den i sitt sammanhang tillsammans med övriga föreslagna förändringar av socialavgifterna. Totalt berörs tre av socialavgifterna. Två föreslås höjda, utöver arbetsmarknadsavgiften också sjukförsäkringsavgiften, som höjs med en halv procent från 9 till 9,5 96. Däremot föreslås folkpensionsavgiften sänkt med en halv procent från 9,95 till 9,45 96. Sammantaget medför dessa förändringar en höjning av de totala avgifterna med en halv procent i förhållande till vårriksdagens beslut. Den totala höjningen av löneavgifterna innebär ökade kostnader för företagen och kommunerna och bidrar därmed tillsammans med de övriga föreslagna skattehöjningarna till att spä på inflationen och öka kommunalskatterna. Den debatten har förts tidigare här i dag, och det finns ingen anledning att upprepa argumenten. Det finns också anledning att se avgifternas storlek och inbördes relationer i ett längre perspektiv. Vi vet i dag att trycket på pensionssystemet kommer att öka. I takt med det växande antalet ålderspensionärer ökar utbetalningarna från pensionsfonderna. Med kännedom om det stora budgetunderskottet framstår det som helt nödvändigt att större delen av folkpensionerna täcks av folkpensionsavgiften. En ökning av ATP-avgifterna kommer också att bli nödvändig om utställda åtaganden skall kunna fullföljas. I det sammanhanget är de nu föreslagna förändringarna av avgifterna olyckliga och innebär ett intecknande av det begränsade ekonomiska utrymmet under kommande år. Från centerns sida har vi i vår partimotion förordat dels att de besparingar som beslöts under vårriksdagen skall fullföljas, dels omfördelningar mellan socialavgifterna.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

Herr talman! Jag kommer under några minuter att uppehålla mig vid jordbruksutskottets betänkande nr 21, som behandlar subventioneringen av livsmedel. Det helt överskuggande nationella problemet är vårt stora budgetunderskott. Det konstaterandet har säkerligen gjorts flera gånger i dag. Problemet är så mycket mer skrämmande om man tar i beaktande inte bara att det är en stor klyfta mellan inkomster och utgifter utan dessutom att denna klyfta är Nr 51 växande. Onsdagen den Ett växande budgetunderskott skapar en rad problem, såsom inflation, 15 december 1982 hög ränta och minskat utrymme för investeringar i industrin. För att balansera statens budget har finansministrar i olika regeringar nödgats uppträda på olika lånemarknader med belopp i den verkliga tungviktsklassen. Ett mått på den svåra ekonomiska kris som ett så stort budgetunderskott leder fram till är att statens låneräntor nu är i storleksordningen 30-35 miljarder kronor. Som exempel kan nämnas att räntan på de lånade miljarderna utgör ett så stort belopp att moderata samlingspartiets senast i våras framlagda och hårt kritiserade besparingsförslag uppgår till endast halva beloppet. Moderata samlingspartiet har samma recept för att komma till rätta med rikets affärer nu i höst som det vi presenterade under vårriksdagen i år. Det innebär besparingar även på utomordentligt känsliga områden. Ett sådant är det som behandlas i detta betänkande från jordbruksutskottet. Här har vi moderater i reservation nr 1 inte enbart motsatt oss en höjning av livsmedelssubventionerna utan också vidhållit vår ståndpunkt från i våras, som tog sikte på en ytterligare nedskärning med 375 milj.kr. Vi är fullt medvetna om att den höjning av livsmedelskostnaderna som en sådan minskning av livsmedelssubventionerna medför leder till bekymmer i familjernas ekonomi. Vi är inte heller fftämmande för att det också kan få negativa konsekvenser för svenskt jordbruk i form av minskat avsättningsutrymme för lantbruksprodukter. Det är följaktligen ett föga opportunt förslag vi framför. Likväl anser vi att budgetläget nu är så allvarligt att besparingar på samhällslivets alla områden är nödvändiga. I en sådan situation är det knappast orimligt att hävda att varken konsumenterna eller jordbruket i det här sammanhanget kan ställas utanför. Den uppkomna situationen illustrerar väl hur olycklig en subventionering som denna i själva verket är, just därför att den är näst intill omöjlig att avveckla utan betydande konsekvenser för berörda parter. Härtill kan läggas att en avveckling sannolikt aldrig aktualiseras vid annat tillfälle än då såväl medborgarna som staten har brist på pengar. För den skull finns det anledning att vid detta tillfälle uppmärksamma våra varningar beträffande vart livsmedelssubventioneringen leder. Önskvärt vore att avvecklingen kunde ske vid ett tillfälle då landets ekonomiska tillväxt är stark och då jordbruksnäringen har en sund ekonomisk utveckling baserad på god produktionsbalans. Sådana förutsättningar föreligger tyvärr inte nu, men likväl måste vi i den ogynnsamma situation som råder för samhällets bästa och med inriktning på en framtida sund ekonomi återigen aktualisera detta föga populära förslag.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

Herr talman! I den proposition som har fått namnet löftespropositionen men som hellre borde kallas luftpropositionen med tanke på att det i slutändan blir mest luft i plånboken för medborgarna meddelas att en höjning av livsmedelssubventionerna kommer att ske. Regeringen har tagit tillfället i akt att för riksdagen redovisa detta förhållande. Man lägger fram förslaget med hänvisning till att det skall ha ett fördelningspolitiskt syfte. Med god fördelningspolitik menar vi i folkpartiet att de svaga i samhället skall stödjas på de starkares bekostnad. Livsmedelssubventionerna är ju lika för alla kategorier människor. Vad det ligger för fördelningspolitisk finess i subventioneringen av maten synes vara svårt att klargöra. Momseffekten är ju densamma för alla oavsett ekonomisk styrka och trygghet. Möjligen kan man säga att den svage med låg köpkraft drabbas hårdare av momshöjningen än den köpstarke, som givetvis är mer okänslig för prishöjningar oavsett anledning. Mittenregeringen sökte leva upp till ambitionen att minska ökningstakten i statens utgifter, att minska inflationstakten, att hålla kostnadsutvecklingen i schack och att öka sparandet i aktier för investeringsändamål. Den socialdemokratiska regeringen har gjort sitt bästa för att spoliera den inslagna vägen. Nu skall momsen, arbetsgivaravgiften, livsmedelssubventionerna och skilda ersättningar höjas. Samtidigt stegras inflationstakten. Det blir automatiskt följden av att med politiska beslut öka hastigheten i penningkarusellen. Hög inflation drabbar den svage svårast. I betraktande av dessa ökningar av medborgarnas kostnader ter sig livsmedelssubventionernas höjning med 115 milj.kr. innevarande budgetår såsom dålig polityr på en mycket skrovlig yta. Jag håller med dem — exempelvis från vpk — som framhållit att höjda livsmedelssubventioner inte särskilt kompenserar svaga grupper för alla de fördyringar som drabbar svenska medborgare med den socialdemokratiska politiken. I folkpartiets nya program, som vi lade fast i februari i år, hävdar vi att de fördelningspolitiska effekter man önskar uppnå med livsmedelssubventioner kan uppnås bättre med andra medel, t.ex. höjda barnbidrag och pensioner. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i jordbruksutskottets betänkande 1982/83:21, där jag hänvisar till avvikande mening i finansutskottet, bl.a. från folkpartiets representant i detta utskott. Häri framhålls att en höjning av skattetrycket bestämt avvisas. Mot bakgrund av detta finns det inte anledning för riksdagen att nu ta upp frågan om en höjning av livsmedelssubventionerna.

Herr talman! Det är litet sent, och jag kan kanske redan från början säga att mitt inlägg blir något kortare än anmälda 15 minuter. Betänkande nr 21 från jordbruksutskottet, som vi nu behandlar, tar upp frågan om höjning av matsubventionerna för den händelse att riksdagen beslutar om en höjning av mervärdeskatten från den 1 januari 1983. Livsmedelssubventionerna ingår som ett inslag i prisregleringen på jordbrukets produkter och därmed också som ett inslag i den prispolitiska linje som skall gälla för det svenska jordbruket. Den prislinje som nu gäller, enligt det senaste principiella jordbrukspolitiska beslutet, betecknas som en mellanprislinje. Den beteckningen uppkom genom att den regering som ledde landet i början av 1970-talet hade infört livsmedelssubventioner. Mellanprislinjen skulle innebära att priserna på livsmedel skulle hållas tillbaka i tider med stora prisstegringar genom höjning av subventionerna, under det att subventionerna kunde ligga stilla då prisutvecklingen var lugnare. Vi befinner oss nu i ett läge då vi kommer att få mycket kraftiga prisstegringar på livsmedel inom det närmaste halvåret. Skall då prislinjen tillämpas, behöver livsmedelssubventionerna följaktligen höjas avsevärt om det prispolitiska målet i jordbrukspolitiken skall kunna upprätthållas. Det finns ju också motiv för att öka den inhemska livsmedelskonsumtionen i ett läge då vi har stora överskott som annars måste exporteras med stora förluster. Häri landet har vi sedan lång tid en mervärdeskatt, som i affären är 21,5 9o just nu och som föreslås höjd till 23,56 26, vilket betyder en höjning med 2,06 70. Denna momshöjning innefattar hela varusortimentet, sålunda också livsmedlen. Vänsterpartiet kommunisterna har i över tio år krävt att momsen på livsmedel skall tas bort. Den uppfattningen har vi fortfarande, och den blev självfallet avgörande för vårt ställningstagande till förslaget om en momshöjning som omfattar också livsmedlen. Livsmedelssubventionerna ser vi som en återföring till konsumenterna av en del av den moms som de betalat vid sina livsmedelsköp. Därför anser vi — i likhet med företrädare för Lantbrukarnas riksförbund — att benämningen livsmedelssubventioner egentligen är missvisande. Har man uppfattningen att de nödvändiga livsmedlen borde vara momsfria, så kan vi ju inte se subventionerna som egentliga sådana. Vi har i flera år hävdat att det finns två vägar att avskaffa livsmedelsmomsen. Den ena vägen är att införa en differentierad moms, där livsmedlen undantas eller ges lägre momssatser. Den andra vägen är att stegvis höja livsmedelssubventionerna till en nivå, där momsen på ett utvalt nödvändigt livsmedelssortiment går tillbaka till konsumenterna via jordbruksprisregleringen i form av budgetmedel. Den sistnämnda metoden har förordats av TCO såsom den metod som skulle vara att föredra. Fördelarna ligger i att budgetmedlen kan styras genom regeringsbeslut till de livsmedel man särskilt vill hålla nere priset på. En administrativ fördel, om dock begränsad, är att man kan behålla nuvarande momssystem med samma momssats över hela det oreducerade området. 185 De senaste årens erfarenheter visar emellertid att det också finns nackdelar med livsmedelssubventionerna — politiska nackdelar. Det har nämligen visat sig att den stora valören hos livsmedelssubventionerna utövar en oemotståndlig dragningskraft på sparivrande borgerliga regeringar. Det ter sig troligen mindre behagligt att höja momsen än att nagga livsmedelssubventionerna i kanten.

Efter detta tillskott hade subventionerna nått toppläget, 4 471 milj.kr. per helår. Sedan har sparivern fått ta överhanden och åsidosatt den prislinje som regeringen egentligen skulle ha följt. Från januari 1981 sänkte man livsmedelssubventionerna med 250 milj.kr., från den 1 oktober 1981 med 300 milj.kr. och från januari 1982 med ytterligare 500 milj.kr. Därmed hade man tagit tillbaka 1 050 milj.kr. från toppläget i juli 1980. Vad det handlar om i dag är enligt vår mening att få en livsmedelspolitiskt godtagbar profil på finansieringen av de fyra vallöften om vilkas uppfyllande socialdemokrater och kommunister är överens. Regeringsförslaget, som vi nu behandlar, har gjort försök i den riktningen men enligt vår uppfattning inte gått tillräckligt långt. Jag tror att vi också är överens om principerna i fördelningspolitiken. Regeringen säger i proposition 1982/83:55 s. 2 under rubriken 1. Återställande av den sociala tryggheten: ”Ansträngningarna att föra Sverige ur den ekonomiska krisen kommer ofrånkomligen att kräva uppoffringar av medborgarna. Utgångspunkten måste då vara att de bördor som blir nödvändiga för att trygga sysselsättningen och vårt lands ekonomiska oberoende skall bäras av alla grupper i samhället och fördelas efter bärkraft. Detta är en förutsättning för att politiken skall kunna ges den breda folkliga förankring som fordras för att krispolitiken skall kunna krönas med framgång.” Det som sägs i detta citat om fördelningspolitiken tror jag att vi kan vara överens om. Vad vi inte är helt överens om är hur denna fördelningspolitik skall komma till uttryck på det livsmedelspolitiska området. De av regeringen föreslagna 230 milj.kr. kompenserar momshöjningen för de subventionerade baslivsmedlen. Vpk:s begrepp ”momsen på mat” är bredare än dessa subventionerade baslivsmedel. Hur brett detta sortiment skall vara är vi öppna för att diskutera. Vi har lämnat ett förslag om en höjning med 500 milj.kr. av livsmedelssubventionerna fram till den 1 juli 1983 och en utredning om övergång till differentierad moms. Vi tycker att det är rimligt att dessa förslag beaktas av regeringen. I vårt förslag att avslå en allmän momshöjning ligger att vi kan tänka oss att gå med på en momshöjning om vi får gehör för den fördelningspolitiskt motiverade höjningen av livsmedelssubventionerna. Vi menar att det är att ställa orimliga krav på vpk om man kräver att vi skall gå med på att höja momsen på livsmedel, när vi i över tio år verkat för att momsen på mat skall bort och denna fråga blivit något av en profilfråga för vänsterpartiet kommunisterna. Vi utgår därför från att regeringen, om regeringens förslag till momshöjning faller, återkommer med ett majoritetsförankrat finansieringsförslag med en godtagbar livsmedelspolitisk profil.

Herr talman! Matpriserna är en tung post för många hushåll, speciellt för hushåll med låga inkomster och många munnar att mätta. Det gäller speciellt de viktiga livsmedel som bygger på råvaror från vårt svenska jordbruk, som t.ex. mjölk, matbröd, ost och vissa köttvaror. Det gäller kanske i mindre utsträckning livsmedel som är mera lyxbetonade. Nu blir återigen maten dyrare på grund av nyss avslutade jordbruksförhandlingar. Rimliga priser på våra baslivsmedel är en viktig fördelningspolitisk fråga i samhället. Men de ekonomiskt svaga hushållens situation är i stor utsträckning också beroende av vilken köpkraft de har och av hur deras livsföring och ekonomiska planering kan underlättas. De sociala förmånerna, vilkas värde socialdemokraterna i dag kämpar för att återställa till den nivå som de hade innan svångremspolitiken sattes in under den borgerliga regeringens tid, har stor betydelse för många hushålls köpkraft och för deras trygghet. Därför har också många socialdemokrater, bl.a. flera socialdemokratiska kvinnor, i år protesterat mot att matpriserna gått upp så mycket. Vi fick förra året en höjning med 12 26 av priserna på våra livsmedel och med hela 18 26 av priserna på våra baslivsmedel. I år förväntas baslivsmedlens priser öka med 15 96 och livsmedelspriserna i stort med 14 26, medan alla andra varupriser tillsammantaget beräknas öka med knappt 10 96. Det finns många socialdemokrater som reagerar mycket hårt mot denna enorma stegring av våra matpriser. Så när tidningarna i dag vill få en ökning av livsmedelssubventionerna till att framstå som att socialdemokraterna har gjort en omvändelse under galgen uttrycker de sig ytterligt dramatiskt. Jag skulle tvärtom vilja beskriva det som en process som har värkt fram. Men det finns långt in i socialdemokratiska kretsar en känsla av att vi måste ha en ansvarsfull finansiering för att få ordning på statens ekonomi. Vi avvisar i dag moderaternas, folkpartiets och centerns yrkanden om avslag när det gäller förbättringar av sjukförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionerna samt i fråga om utbyggnaden av barnomsorgen. Dessa reformer är ryggraden i trygghetssystemet för många barnfamiljer och en förutsättning för att de skall klara den dagliga försörjningen, inkl. inköp av livsmedel. När socialdemokraterna föreslår att den allmänna omsättningsskatten skall återföras till det värde den hade hösten 1981 vill vi genom en höjning av subventionerna på baslivsmedel friställa viktiga dagliga livsmedel från verkan av momshöjningen. Det är intressant att se oppositionspartiernas olika ställningstaganden när det gäller subventionerna på baslivsmedel. Moderaterna går hårt emot en ökning av livsmedelssubventionerna, t.o.m. i ett läge då jordbruket har stora problem med en vikande konsumtion av baslivsmedel. Detta gällde under 1981 och gäller troligen också under 1982. Man uttrycker t.o.m. i reservationen till jordbruksutskottets betänkande nr 21, att en reduktion av livsmedelssubventionerna med 375 milj.kr. ytterligare är nödvändig och att dessa subventioner, som i dag förbilligar hushållsinköpen med ca 3 milj.kr., på sikt måste avvecklas. Jag hoppas verkligen att detta ställningstagande kommer att höras ut till alla svenska jordbrukare och till alla svenska hushåll. Jag tror att den troligen ökande skara jordbrukare som stöder moderaterna och som i det senaste valet gav dem sin röst, tar emot ett sådant besked med blandade känslor. För ekonomiskt svaga barnfamiljers vardagsproblem har moderaterna en mycket tom säck att ge till jul. Folkpartiet är mycket fåordigt i sitt ställningstagande. Det vill inte ha höjd moms och därför inga rättvisereformer och inga subventioner. Tummen ner för allt. Det finns, herr talman, tydligen någon dag då inget nytt hörs från folkpartiet. Centern är — troligen av avsättningsskäl — positiv till livsmedelssubventioner, men vill inte ha höjd moms och har därför i jordbruksutskottet endast ett särskilt yttrande. Eftersom man är positiv till att restituera höjd moms med livsmedelssubventioner, förutsätter jag att man efter ett beslut om höjd omsättningsskatt kommer att stödja socialdemokraternas förslag om ökade livsmedelssubventioner. Till detta bidrar inte minst att LRF:s ordförande Sven Tågmark häromdagen i en tidningsintervju har gett uttryck för detta när han har sagt: ”Därför vore det motiverat med ökade livsmedelssubventioner.” Ett förslag om ytterligare ökade livsmedelssubventioner synes alltså ha ett brett stöd i den svenska opinionen. Eftersom vpk här i riksdagen inte har fullföljt sin reservation, har jag ingen kommentar att foga till den reservationen. Det bör vara intressant för de politiker som skall fatta beslut om moms, om slopande av moms på mat eller om livsmedelssubventioner att veta, hur effekterna egentligen blir av olika alternativ när det gäller dessa typer av stöd till konsumenterna. Det finns faktiskt besked på den punkten. En expertgrupp som har gjort studier i offentlig ekonomi har med hjälp av statens jordbruksnämnd räknat ut att för trebarnsfamiljer med en inkomst på 41 000-67 000 kr. per år blir resultatet följande: För det första ger livsmedelssubventionerna som de ser ut 1982 brutto 2100 kr. i tillskott för ett år. För det andra blir nettoeffekten 1982 av minskad moms på mat inom samma kostnad en minskning med 500 kr. på ett år. För det tredje blir nettoeffekten för familjen av borttagen livsmedelssubvention och minskad allmän moms inom samma samhällsekonomiska kostnad en försämring med 900 kr. på ett år. För det fjärde skulle nettoeffekten 1982 av borttagna livsmedelssubventioner och ökade barnbidrag till samhällsekonomisk kostnad ge barnfamiljerna 2 900 kr. extra per år. Vid en överslagsmässig bedömning kan det alltså synas som om livsmedelssubventioner i kombination med ökade barnbidrag är de stödformer som bäst tillgodoser barnfamiljer med låga inkomster. Det är just dessa reformer som den socialdemokratiska regeringen i dagens debatt vill ha stöd för. Och därför föreslår vi nu höjningar av livsmedelssubventioner för att kompensera momshöjningen. Dessa siffror ger också stöd för att man inte utan vidare kan ta bort moms på mat. Detta tarvar ytterligare utredning. Jag tycker att såväl vpk som centern, som båda önskar stimulera konsumtionen av baslivsmedel — centern har i regeringsställning alltid talat sig varm för grupper som har det svårt i åtstramningstider — med gott samvete bör kunna rösta för jordbruksutskottets förslag i betänkandet. Om sedan ytterligare subventioner kan komma till stånd, understryker det bara de argument jag här har framfört. Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till jordbruksutskottets förslag och avslag på reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I den för dagen tämligen nya politiska situation, då Grethe Lundblad har att slåss åt alla håll, uppträder hon helt plötsligt som en jordbrukets beskyddare. Jag måste göra kammaren uppmärksam på det mycket säregna förhållandet att Grethe Lundblad faktiskt uttrycker sig i debatten här i dag så att man skulle tro att livsmedelssubventioneringen är någonting som är tillkommet som ett stöd för att vidga avsättningsutrymmet för lantbrukets produkter. Det är första gången som Grethe Lundblad gör detta. Jag vet inte om jordbruket skall glädjas över den här nyheten eller bara förvånas över den. Det är onekligen så att livsmedelssubventioneringen har tillkommit för att dämpa kostnaderna på de s.k. baslivsmedlen. När Grethe Lundblad, som hon uttryckte det, upplever att en ytterligare ökning av livsmedelssubventioneringen är en process som sakta har värkt fram, är det värt att notera att om den skall värka fram inom socialdemokratin är det då kommunisterna sätter kniven på strupen på socialdemokraterna. Då kan man rent av i riksdagsdebatten, Grethe Lundblad, slå ett slag för jordbruket. Det var ett högst anmärkningsvärt inlägg som gjordes. Vi hade för vår del, om vi skulle yttra oss om jordbruket, konsumenterna eller andra grupper eller skulle ha intresse av en höjd livsmedelssubventionering, mycket väl kunnat sälla oss till den skaran. Självfallet tycker jordbruket att det är bra med dämpade livsmedelskostnader. Vi alla i egenskap av konsumenter tycker i ännu större utsträckning att det är bra.

Vi framförde detta krav i vårt budgetförslag i våras, och vi har ingen annan politik i dag heller. Vi vet att vi så småningom får rätt på den punkten. Det finns ingen annan väg ut ur den ekonomiska situationen än att alla samhällslivets områden får släppa till kära bitar. För den skull, Grethe Lundblad, är den politik ni nu bedriver ödesdiger för hela det svenska folket. Den är inte till gagn ens för det svenska jordbruket i det längre perspektivet. I en riksdagsdebatt kan det te sig lockande att man erbjuds en ökad livsmedelssubventionering för att öka utrymmet för svenska livsmedel. Men det hjälper inte om nationens ekonomi sakta men säkert går mot en försämrad situation. Svenskt jordbruk har inte råd med den typ av hjälp som Grethe Lundblad och hennes parti erbjuder.
Herr talman! Vad det nu gäller är ju livsmedelssubventioner som fördelningspolitiskt instrument, när momshöjningen får effekter även på livsmedelspriserna. Vi ifrågasätter — och jag måste också fråga Grethe Lundblad om hon anser det — att subventioner av livsmedelspriserna är det bästa fördelningspolitiska sättet att stötta exempelvis barnfamiljerna. I vårt parti vill vi ju ha en rättvis fördelningspolitik för t.ex. barnfamiljerna, men vi är inte säkra på att generella subventioner är det bästa sättet. Statens utgifter måste ju begränsas — det tror jag att vi i varje fall så småningom måste bli överens om. Samtidigt skall stöd ges där stöd bäst behövs. Då menar vi att det bästa sättet att stötta barnfamiljer kanske ändå är med högre barnbidrag, t.ex. flerbarnsstödet, som infördes av folkparticenterregeringen och som nu även socialdemokraterna accepterar. Jag tror att vi tvingas att mer och mer fjärma oss ifrån generella subventioner, exempelvis inom bostadssektorn, för att klara vår samhällsekonomi i fortsättningen. När vi nu motsätter oss momshöjningen är det av den anledningen helt följdriktigt att vi också motsätter oss höjningen av livsmedelssubventionerna.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja säga till Arne Andersson i Ljung att mitt anförande faktiskt var skrivet före gårdagskvällen och att de tankar jag gav uttryck för alltså på inget sätt var påverkade av den situationen. Detta var enbart en liten kommentar. Jag vet om att livsmedelssubventionerna tillkom som ett stöd för konsumenterna. Men det kan inte vara obekant för Arne Andersson, som själv är jordbrukare, att det finns uträkningar som klart visar att de också har inneburit ett gott ekonomiskt tillskott för jordbrukarna på grund av ökad avsättning av just baslivsmedel. Jag läste ju nyss från talarstolen upp vad det stod i tidningen häromdagen att LRF:s ordförande sagt. Gång på gång har man från jordbrukarhåll sagt att man vill ha ökade livsmedelssubventioner, därför att det — precis som jag också tycker — måste vara fel att vi i dag avsätter stora överskott på världsmarknaden med hjälp av stora bidrag, samtidigt som den svenska konsumtionen viker därför att priserna blivit höga. Arne Andersson säger att vi alla måste ta ett samhällsansvar. Det tycker jag är riktigt. Men det borde ju få till följd att moderaterna också började titta efter var det är vi kan skära i samhället. Är det inte så att det fortfarande finns bättre källor att ösa ur än att minska för låginkomsttagarna och barnfamiljerna? Det finns ju människor som har råd med en lyxkonsumtion, som man i stället kunde stävja. Till Börje Stensson skulle jag vilja säga att jag tror han har lyssnat dåligt på mitt anförande. Vad jag sade när jag räknade upp de olika stödformerna var just att livsmedelssubventionerna i och för sig inte är något överlägset medel att stödja barnfamiljerna, utan det är ökade barnbidrag. Därför har också regeringen kommit med en kombination av ökade subventioner och ökade barnbidrag. Jag måste beklaga att folkpartiet, trots vad Börje Stensson här säger, inte kan ställa sig bakom denna reform, som ju bl.a. syftar till att ge bättre köpkraft åt hushåll som har det svårt, som lider av arbetslöshet eller sjukdom, och samtidigt se till att man minskar de dagliga kostnaderna för en stor del av Sveriges befolkning. Jag tycker att det hade varit riktigare om de borgerliga partierna här i kammaren hade stött dessa förslag.
Herr talman! Jag sade alldeles nyss att från strikt intressepolitisk synpunkt är det alldeles självklart att Sveriges jordbrukare, vi alla i egenskap av konsumenter och möjligen andra grupper som råkar vara intressenter i sammanhanget tycker att det är bra att livsmedlen är billiga — det är väl inte märkvärdigt. När Grethe Lundblad påpekar att det finns bättre källor att ösa ur, då vittnar det om bristande insikt om landets ekonomi. Grethe Lundblad är faktiskt inte omdömesgill i detta fall. Tala med partivännerna, Grethe Lundblad! Finns det någon enda källa som ensam kan reparera vår dåliga ekonomi? Finns det någon källa som är så stor att den t.ex. kan betala våra låneräntor för ett enda år? Det finns inte någon sådan källa, Grethe Lundblad. Följaktligen är moderata samlingspartiets ekonomiska program riktigt på den punkten. På alla områden nödgas man släppa till. Det är därför som vi lägger fram vårt program. Vidare är vi fullkomligt medvetna om att det är fråga om mycket impopulära förslag, men vi är samtidigt medvetna om att det är en ärlig redovisning. Hela svenska folket får därmed klart för sig att ingen sektor kan förmås undantas. Vi står för vårt program trots att det som sagt är ett impopulärt sådant, men det är ett program som i varje fall har förutsättningar att lyckas med reparationen av landets ekonomi. Ni socialdemokrater lyckas däremot inte med det. Följaktligen är jag mycket förvånad över att Grethe Lundblad använder den uppkomna situationen som ett slagträ. Hon vänder jordbrukare mot moderata samlingspartiet. Grethe Lundblad har faktiskt själv haft en hel del att sopa bort framför egen dörr när det gäller umgänget med Sveriges bönder. Detta går inte att reparera genom ett opportunt inlägg i Sveriges riksdag.
Herr talman! Grethe Lundblad vet ju att folkparti-centerregeringen hade en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Det gäller ansträngningar för en minskad ökningstakt i statens utgifter och därmed en lägre inflation, olika åtgärder som skulle medverka till en sanering av samhällsekonomin. För att åstadkomma detta krävdes vissa ingrepp. Det råder inget tvivel om att det kan vara kännbart med sådana. Men den nuvarande inriktningen av politiken, med ökade bidrag, ökade subventioner, ökade skatteuttag och därmed en ökad inflationstakt, är inte bra för någon svensk medborgare.
Herr talman! Beträffande Arne Anderssons i Ljung uttalande skall jag fatta mig ganska kort. Jag anser — och har hela tiden ansett — att det när det gäller den svenska jordbrukspolitiken skall vara en avvägning mellan hänsynen till rimliga priser på våra baslivsmedel för Sveriges konsumenter och hänsynen till en god standardutveckling för Sveriges jordbrukare. Men det är faktiskt så, att en plötslig minskning av subventionerna inte kommer att ge vare sig rimliga priser för konsumenterna eller en god standardutveckling för Sveriges jordbrukare. Därför får jag för dagen säga att en plötslig minskning av subventionerna inte innebär en god utveckling för den svenska jordbrukspolitiken.

Herr talman! Denna långa debatt, som nu är inne på sin andra dag, har varit fylld av många värdeladdade ord. Det har talats om vallöften och om svek, om att ta bort eller att återinföra. Det har gjorts allvarliga försök — låt vara från flera håll — att måla helt i svart och vitt. I debatten i våras hade jag anledning att påpeka — åtminstone vad gäller arbetsmarknadsutskottets frågor — att skillnaden inte var så gigantisk som man skulle kunna tro, av den indignerade debattonen att döma. När nu socialdemokraterna talar om ett återinförande eller återställande beträffande det som har varit, vill jag påminna kammaren om några fakta. Det första är att det inte handlar om att återinföra allt det som gällde före den 1 juli i år. Några exempel: Socialdemokraterna accepterar att kraven på kassornas fonder är betydligt lägre. Socialdemokraterna tar bort den särskilda kompensation som kunde bli aktuell då en arbetslös hade både kassaersättning och pension. Socialdemokraterna godtar en jämkning av reglerna för utbildningsbidrag till deltagare som har rätt till ersättning från A-kassa. Vidare accepterar socialdemokraterna den förenkling som den förra regeringen och arbetsmarknadsministern Ingemar Eliasson då föreslog i riksdagen, nämligen ett förenklat och mindre krångligt system. Den socialdemokratiska regeringen fullföljer den tanken, och vår kritik i reservation 1 på den punkten är att den nya regeringen till skillnad från mittenregeringen inte har redovisat hur systemet ser ut med det förändrade statsbidrag som man nu föreslår. Vi har också lyssnat till en häftig debatt kring karensdagarna. Socialdemokraterna har, inte minst i valrörelsen, hårt kritiserat den tidigare riksdagsmajoriteten för att man skulle ha infört en ny klasslag då ett antal karensdagar i sjukförsäkringen infördes. Men visst framstår detta som dubbelmoral, eftersom socialdemokraterna i den kritiken utelämnar det faktum att arbetslöshetsförsäkringen har mer än dubbelt så lång karenstid som det förra riksmötet beslöt beträffande sjukförsäkringen. I arbetslöshetsförsäkringen ingår fem dagars karenstid, och på den punkten har inte någon socialdemokrat knystat om att detta skulle vara någon form av klasslagstiftning. Kan det möjligen bero på att just denna ”klasslag” alltid har funnits och inte ändrades då arbetslöshetsförsäkringen utformades på socialdemokratiskt initiativ i början av 1970-talet? En annan kritisk synpunkt från socialdemokraterna är att det har varit en eftersläpning i arbetslöshetsersättningen i förhållande till sjukförsäkringen, och det har vi som hörde till den tidigare riksdagsmajoriteten inte heller förnekat. Men visst skulle det vara klädsamt om socialdemokraterna ändå höll i minnet att den verkligt stora eftersläpningen skedde mellan 1974 och 1976. Man skulle, herr talman, kunna säga att det har varit mycket väsen men blev litet ull. Det gäller i stor utsträckning det skrammel som åstadkoms i detta ärende från socialdemokratiskt håll i opposition, och nu försöker man framställa regeringsförslaget i ett förklarat ljus. I reservation 1 har vi lämnat öppet för att här i riksdagen ånyo pröva en uppräkning eller höjning av arbetslöshetsersättningen, och vi säger att det faktum att den socialdemokratiska regeringen nu urholkat köpkraften och gjort stora reallönesänkningar, det kan innebära att det kan behövas en justering nästa budgetår. Därför är vi öppna för att det senare läggs ett förslag. På en punkt är utskottet enigt om att ge regeringen ett tillkännagivande. Det är med anledning av att kontant arbetsmarknadsstöd inte längre skall utgå till ungdomar under 18 år. Från flera håll inom oppositionspartierna menar vi att detta slopande inte utan vidare kan ske. När nu regeringsförslaget accepteras, kompletteras det med att riksdagen skall skriva till regeringen och säga att insatserna för utbildning, praktik och arbete för de berörda ungdomarna måste följas väldigt noga.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 Låt mig också, herr talman — eftersom vi är inne på det varv som berör arbetsmarknadsfrågorna — göra ett litet tillägg. I gårdagens debatt drog folkpartiledaren Ola Ullsten gränser mot både socialistisk och konservativ politik. Men det får man inte göra, tyckte en förnärmad moderatledare. Det finns viktigare saker att diskutera, sade han. O.K., men i nästa mening gick herr Adelsohn till fränt angrepp mot trygghetslagarna i arbetslivet. Och detta är ett angrepp på mittenregeringen och särskilt på folkpartiet, och det kräver en kommentar i det här sammanhanget. Om sakfrågan är att säga: Riksdagen beslöt så sent som i våras att reformera lagen om anställningsskydd. Den förändrades och förbättrades. Det blev möjligt att bl.a. provanställa upp till sex månader och anställa tillfällig arbetskraft vid arbetstoppar, och det blev mer rättvisa regler för skadestånd. Däremot sade riksdagen nej till moderata framstötar om att skrota turordningsreglerna, riksdagen sade nej till långtgående tillämpning av anställning vid arbetstoppar, och riksdagen avvisade bestämt moderaternas önskan att med lag sätta ingångna avtal ur spel. Riksdagens beslut togs med den borgerliga majoritet som då fanns i denna kammare. Därför är det riktigt och nödvändigt att redovisa denna skillnad mellan konservativ och liberal politik när det gäller inställningen till de arbetsrättsliga frågorna.

Herr talman! Frågan om arbetslöshetsförsäkringen har debatterats tidigare i år. Senast skedde det när Fälldinregeringen framlade propositionen om ändrade bidragsregler. Den gången tog riksdagen hänsyn till det statsfinansiella läge som vi då befann oss i, ett läge som efter socialdemokraternas övertagande av regeringsmakten inte har förbättrats, utan avsevärt försämrats. Med tanke på detta borde socialdemokraterna inte ha lagt fram sin proposition, utan varit realister och avstått från att fullfölja vallöftet om arbetslöshetsförsäkringen — det hade i så fall inte varit en engångsföreteelse. Vårens beslut innebar att arbetslöshetsersättningen höjdes från 210 till 230 kr. per dag — det var alltså inte fråga om någon sänkning, vilket man kan tro när man hör socialdemokraterna tala om den sociala nedrustningen. Dessutom gavs möjlighet till frivillig påbyggnad upp till visst belopp, varvid kassorna själva skulle stå för finansieringen. Socialdemokraterna ansåg, då som nu, detta som helt otillräckligt. De anser att mera hänsyn skall tas till arbetslöshetskassornas samorganisation än till vårt statsfinansiella läge. Vi förändrade statsbidragen till kassorna, som via fonder och medlemsavgifter fick ta på sig ett ökat ansvar för verksamheten. Här är det fråga om små, marginella höjningar för medlemmarna. Vi återinförde helt enkelt statsbidragsnivån till 1974 års läge, ett läge som socialdemokraterna då ansåg vara rätt. Nu accepterar socialdemokraterna inte vårt beslut, trots att vårt statsfinansiella läge i dag är betydligt sämre än det var 1974. Vi skärpte vidare reglerna om avstängning från kassorna. Det gällde bl.a. kravet på att ta anvisat arbete. Detta krav tycker socialdemokraterna, då som nu, är omotiverat hårt. I det betänkande vi i dag skall ta ställning till föreslås en total förändring av det beslut som riksdagen fattade tidigare i år. Vi reservanter anför bl.a. att det inte finns skäl att ändra på det som beslutades i våras. Det statsfinansiella läget har förvärrats efter den 19 september, och största möjliga sparsamhet och prioritering med hänsyn därtill bör eftersträvas. Herr talman! Att som politiker tala om sparsamhet och ibland nödgas genomföra mindre höjningar än vad som är önskvärt innebär att man försätts i en mycket svår situation, men som politiker måste man konstatera att möjligheterna till ständiga förbättringar är begränsade. I opposition är emellertid vissa politiker betydligt friare i sina krav. Socialdemokraterna har under sina sex oppositionsår just tillhört denna ”fria grupp”. De har sagt nej till det mesta, men till ökade utgifter har de sagt ja. Låt mig ge ett litet, men talande exempel. När Fälldinregeringen 1980 ville höja momsen, då sade socialdemokraterna nej. När Fälldinregeringen 1981 ville sänka momsen, då sade de också nej. I dag säger socialdemokraterna ja till en momshöjning. Jagläste i tidningen att den berömda studiecirkeln skulle ha avslutats i natt och att resultatet blivit att man säger ja till höjd moms. Det är brukligt att cirkeldeltagarna själva får betala avgiften i sådana här sammanhang, men i det här fallet blir det konsumenterna som drabbas. En höjning av momsen betyder att kostnaderna ökar för alla: för barnfamiljer, för pensionärer, för kommuner och landsting. Kommuner och landsting tvingas höja skatterna, vilket drabbar samma kategorier människor. Jag kan anföra ett exempel från min hemkommun. När vi sammanställde budgeten i höstas fick vi höja skatten med 75 öre på grund av socialdemokraternas ekonomiska politik. Kostnaderna för barnomsorgen ökade också, och barnfamiljerna drabbas alltså på grund av den höga inflationen. Socialdemokraternas vallöften och finansieringsformer drabbar alla i vårt samhälle, t.o.m. arbetslösa och sjukskrivna. Vi i centern har alltid drivit frågan om rätten till arbete. Om alla hade ett jobb, skulle vi inte behöva någon arbetslöshetsförsäkring. Att i dag tänka så är helt orealistiskt. Fälldinregeringen satsade helhjärtat på att hålla tillbaka arbetslösheten. Åtskilliga miljarder har satsats på arbetsmarknadspolitiken under det senaste budgetåret. Vi betraktar inte detta som en uppoffring utan helt enkelt som en skyldighet. Tack vare Fälldinregeringen kunde arbetslösheten pressas tillbaka till att omfatta drygt 120 000 personer i oktober månad. Den internationella ekonomiska tillbakagång som vi upplevt under senare år har självfallet också drabbat vårt land i form av arbetslöshet, sjunkande reallöner och minskade resurser. Socialdemokraterna har aldrig vid något tillfälle erkänt att Sverige skulle ha problem och störningar på grund av omvärlden. Jag skulle tro, herr talman, att det inte dröjer speciellt länge innan socialdemokraterna just kommer att peka på problemen i vår omvärld. Vårt budgetunderskott är ett bevis för att vi levt över våra tillgångar. Denna utveckling gjorde till slut ett sparande helt nödvändigt — ett sparande som socialdemokraterna inte ville vara med om. Samtidigt kritiserade socialdemokraterna regeringen för det stora budgetunderskottet, ett budgetunderskott som nu ökar lavinartat efter Olof Palmes tillträde. Vi centerpartister är väl medvetna om den kostnadsexplosion som nu satt i gång. Den av socialdemokraterna genomförda spekulationsdevalveringen leder till höjda priser inte bara på kort sikt, utan också på lång. Vi centerpartister ansåg att det inför denna utveckling kunde vara befogat med en höjning av arbetslöshetsersättningen fr.o.m. den 1 juli 1983. Det visar alltså att vi inte är ointresserade av höjningar för den grupp det här gäller. I centermotionen sade vi också att man skulle beakta den situation som de utförsäkrade hamnade i. Vi ville att regeringen skulle återkomma i denna fråga. Utskottet avstyrker centermotionen och anser att initiativet skall komma från Arbetslöshetskassornas samorganisation. Med detta menar väl utskottet att riksdagen inte skall lägga sig i den frågan och ta initiativ på detta område. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 4 till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12 och i övrigt till vad utskottet har hemställt.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är överens med regeringen om att det är nödvändigt att höja ersättningen vid arbetslöshet. Vi har liksom socialdemokraterna gått emot de borgerliga regeringarnas urholkning av arbetslöshetsförsäkringarna. Det är bra att ersättningen nu höjs till en högsta nivå på 280 kr. per dag. Men det är dumt att samma människor som lever i en ekonomiskt osäker tillvaro skall drabbas av höjd moms. När vpk är överens med regeringen om dess förslag, gäller det dock ej vad som kallas kontantstöd vid arbetslöshet, nämligen KAS. Det belopp det här gäller höjs till 100 kr. per dag, vilket vi tycker är för lågt. Vi skulle helst vilja ha det till 120 kr. per dag. Detta krävde vi i våras, men vi har inte gjort det med anledning av den här propositionen. Vi tänker dock återkomma till nästa budgetår. Vad vi definitivt inte är överens med regeringen om är att man tar bort 16-17-åringarnas möjligheter att få KAS. Vi anser att det är ett grovt misstag. Regeringens motiv för att sätta gränsen vid 18 år är att man säger sig att det finns goda möjligheter för att dessa ungdomar skall få ungdomsplatser eller yrkesintroduktion. Redan nu vet vi att detta inte fungerar, och vi tror inte heller att det kommer att fungera fullt ut och tillfredsställande. Det är därför som det är ett misstag att ta bort KAS för dessa grupper. De är hårt utsatta, och redan i dag befinner de sig kanske på utslagningens brant. De har alltså en svår situation och hotas nu av arbetslöshet utan ersättning. Vi tycker att det är fel att i detta läge, när inga som helst bevis finns för att det kommer att gå bra, ta bort möjligheten för 16—17-åringar att få KAS. Det mest anmärkningsvärda i hela det här förslaget till förbättrad arbetslöshetsförsäkring är emellertid att socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet, på direktiv från regeringen, har kopplat förbättringarna till en höjning av mervärdeskatten. Finansieringen av förbättringarna i arbetslöshetsersättningens storlek och statsbidra gen till arbetslöshetskassorna belöper sig till 700 milj.kr. för den återstående delen av detta budgetår. Den höjning av arbetsmarknadsavgiften som föreslås ger denna summa och täcker sålunda det gemensamma vallöftet från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna att återställa värdet av arbetslöshetsförsäkringen. Kopplingen mellan en höjning av mervärdeskatt och vallöften äger alltså inte giltighet, eftersom den majoritet som finns i riksdagen för en höjning av arbetsgivaravgifterna på den här punkten gör att reformen är säkrad. Arbetsmarknadsministern har redan i propositionen sagt att man täcker höjningarna genom höjningen av arbetsgivaravgiften. Han redovisar också att arbetslösheten ökat i en sådan omfattning att det krävs extra medel. Men då gäller det insatser för att täcka kostnader som beror på en ökning av arbetslösheten och inte att uppfylla vallöften. I betänkandet står det klart uttryckt att 700 milj.kr. går till det som omfattas av vallöftena medan 2 miljarder är avsedda att täcka kostnader som förorsakats av den uppkomna ökade arbetslösheten. Att i det läget koppla själva vallöftet till momsen måste vara helt felaktigt, och regeringen och socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet tar en stor risk när de spelar med de arbetslösa. Det tycker vi från vänsterpartiet kommunisterna är djupt oansvarigt. Oavsett hur det går med momshöjningen, och om den inte skulle bli avslagen, hade ändå regeringen fått återkomma och se till att kostnaderna för den ökade arbetslösheten blivit täckta. Det är läget i dag, och därför är det cyniskt att använda tekniken att koppla till momsen så hårt som man gör. Redan i valrörelsen anfördes att en momshöjning är ett slag mot de grupper som har fått mycket stryk under sex års borgerligt regerande, och utvecklingen därefter har inte precis varit bättre. Nu har regeringen klart deklarerat att man för sjunde året i rad tänker sänka reallönerna. Momshöjningen är bara toppen på isberget, och försämringarna totalt sett drabbar främst industriarbetare och andra lågavlönade. Regeringens chockdevalvering drabbar dessa grupper mycket hårdare än andra grupper — framför allt de högavlönade. Hyreshöjningen är också en hård belastning i dagens läge. Inflationen nästa år på 12-15 26 kommer att slå hårt på industriarbetarnas och andra lågavlönades ekonomi.

Denna politik — med en momshöjning därtill — måste ses såsom djupt orättfärdig. Den har inte någon som helst överensstämmelse med de vackra ord som uttalats i valrörelsen eller i agitation i andra sammanhang. För vpk handlar det om att försvara industriarbetarnas och övriga lågavlönades reallöner. Därför måste det till en helt annan fördelning i samhället. Svångremmen skall dras åt på de rika och inte på dem som har de lägsta inkomsterna. Det är därför vi nu tillstyrker de reservationer som är fogade till utskottets betänkande och som innebär att arbetslöshetsförsäkringen skall höjas oavsett hur det går med mervärdeskatten och att KAS skall gälla också 16-17-åringar. Jag yrkar alltså bifall till vpk-reservationerna till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12.
Herr talman! Debatten har varit lång, och det har talats mycket om olika hjärtefrågor. Under de 44 socialdemokratiska regeringsåren var partiets hjärtefråga att finansiera de reformer som genomfördes. Det innebar att man för medborgarna byggde upp ett socialt trygghetsnät som saknade motsvarighet i andra länder, samtidigt som man hade sunda statsfinanser. Staten lånade inte till konsumtion, och budgetunderskottet var 3,7 miljarder när socialdemokraterna lämnade regeringen — en situation som i dag ter sig som en vacker dröm långt, långt borta. Med det förslag som regeringen framlagt och som stöds av utskottets majoritet undanröjs de försämringar i arbetslöshetsförsäkringen som drevs igenom i våras av den borgerliga majoriteten mot en stark folkopinion. Förslaget följer socialdemokratisk tradition och ger social trygghet, och rättvisa kombinerad med ansvarsfull ekonomisk politik. Det är ett av socialdemokraternas fyra vallöften, som skall omsättas i praktisk verklighet. De borgerliga partierna avstyrker förslaget, och vpk tillstyrker förslaget i dess huvuddelar. Kort bakgrund: Den 1 januari 1974 reformerades arbetslöshetsförsäkringen. Det innebar att försäkringen skulle ersätta förlorad arbetsinkomst vid arbetslöshet, och att ersättningens storlek skulle anpassas till dagersättning vid sjukdom, 91,7 90 av inkomsten före arbetslösheten. De erkända arbetslöshetskassornas samorganisation begärde i juli 1981 att ersättningen vid arbetslöshet skulle förstärkas. Arbetslöshetskassornas krav på höjda ersättningar tillgodosågs fram till regeringsskiftet 1976, men därefter har ersättningarna vid arbetslöshet släpat efter. Så skedde också i våras när regeringen drev igenom sitt sociala nedrustningsprogram. Arbetslösheten har ökat kraftigt under de borgerliga regeringsåren — det gäller de arbetslösas antal och arbetslöshetstidens längd. Arbetslöshetsersättningarna har släpat efter. Exempelvis har en byggnadsarbetare, en industritjänsteman eller en förskollärare knappt 50 26 av tidigare lön vid arbetslöshet. Solidariteten sätts på hårda prov när man skall värna om levnadsstandarden, exempelvis för de arbetslösa. De fackliga organisationerna har reagerat kraftigt mot nedrustningen av arbetslöshetsförsäkringen. Det finns fortfarande många i de fackliga leden som har kvar minnet av en situation då allmosor från de välbeställda klarade livhanken för de arbetslösa. Herr talman! På grund av den arbetsfördelning som Erik Johansson och jag kommit överens om kommer jag att behandla reservationerna 2, 3 och 5 till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 12 från vpk. Det förslag regeringen framlagt förutsätter en samlad finansiering av de föreslagna reformerna. Vi socialdemokrater i utskottet biträder detta förslag. Även vänsterpartiet kommunisterna vill ha en totalfinansiering. Det kan man se bl.a. av vpk:s avvikande mening i finansutskottets yttrande till arbetsmarknadsutskottet. I en avvikande mening från Carl-Henrik Hermansson står det: ”Utskottet förordar att åtgärderna totalfinansieras.” Kravet på totalfinansiering känns nödvändigt och mycket angeläget för oss socialdemokrater. Vi har i sex år fått uppleva regeringar som inte har verkat ha någon insikt i sambandet mellan statens inkomster och utgifter och budgetunderskottet. Vi har haft en riksdagsmajoritet som har röstat igenom utgifter för staten utan att se till att staten har fått inkomster som täcker utgifterna. En ekonomi i obalans innebär stora risker, och konsekvenserna kan bli allvarliga för barnfamiljer och arbetslösa. Deras sociala trygghet naggas i kanten. Det är en politik som vi socialdemokrater har sagt nej till. Allt enligt gammal socialdemokratisk tradition att se till att staten har sunda finanser för att man skall kunna värna om de svagas trygghet i samhället. I reservation 2 släpper emellertid vpk kravet på totalfinansiering genom att inte vara med om att finansiera de förhöjda utbildningsbidragen vid arbetsmarknadsutbildningen. Dessa utbildningsbidrag är knutna till ersättningen vid arbetslöshet, och en höjning av dagersättningen får budgetmässiga konsekvenser. Det krävs ytterligare 631,2 milj.kr. i anslagsmedel härför. Lars-Ove Hagberg säger att vi har tagit en risk när vi har kopplat finansieringen av förslaget till momshöjningen. Det är klart att det är en risk, om man förutsätter att vpk gör gemensam sak med borgarna och röstar mot våra förslag. Men det har varit en hjärtesak för oss socialdemokrater att finansiera utgifterna. Det är också vår bedömning i utskottet. Därför yrkar vi avslag på vpk:s reservation nr 2 och yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill stryka under att vi socialdemokrater tillstyrker förslagen under den i hemställan uttryckligen gjorda förutsättningen att riksdagen bifaller hemställan i skatteutskottets betänkande nr 14 och socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9. I reservation nr 3 behandlas åldersgräns för kontant arbetsmarknadsstöd. Regeringen föreslår att åldersgränsen för stödet höjs till 18 år. Motivet för detta är att man samtidigt i annat sammanhang föreslår ökade anslag till ungdomsarbetsplatser. Vi kommer i morgon mer ingående att diskutera ungdomsplatser. Jag vill dock framhålla vad vi har skrivit om att det är viktigt att man noggrant följer upp hur det här slår och att regeringen redovisar resultatet för riksdagen. Vpk yrkar avslag på den höjda åldersgränsen. Avslaget innebär att de ungdomar som går på s.k. ungdomsplatser får 85 kr. om dagen och de ungdomar som har KAS får 100 kr. om dagen. Det är en orimlig situation, anser vi, att man får mer pengar om man är arbetslös än om man går till ett arbete, en s.k. ungdomsplats. Från socialdemokratins sida anser vi att det är riktigt och angeläget att ha ett påtryckningsmedel gentemot kommunerna, som har ett uppföljningsansvar för ungdomar upp till 18 år. Det är viktigt att se till att ungdomar får utbildning eller arbete. Vi vill komma ifrån att ungdomar under 18 år erbjuds understöd i stället för utbildning eller arbete. Vpk hänvisar till att den besparing som höjningen av åldersgränsen skulle innebära är ringa. Jag vill med skärpa framhålla att motivet för höjningen av åldersgränsen inte är att man skall spara 22 milj.kr. Regeringen har dock höjt anslaget med 90 milj.kr. i ökad satsning på ungdomsplatser. Regeringen förutsätter att skolöverstyrelsen skall följa verksamheten och hos regeringen begära ytterligare medel om så behövs. Utskottsmajoriteten instämmer i detta yrkande. Avtalet mellan arbetsmarknadens parter om ungdomsplatser, vilket träffades i december 1981, innebär också att skolstyrelserna i sina kontakter med arbetsgivare och fackföreningar bör aktualisera frågan om ungdomsplatser. Parterna har också genom överenskommelsen påtagit sig ett ansvar för att tillräckligt många platser ställs till förfogande och att det blir meningsfulla arbeten. Jag kan till herr Hagberg säga att jag har ringt runt till en del som arbetar med ungdomsgruppen i fråga och bl.a. fått beskedet att de ungdomar som hamnar utanför KAS är sådana som inte heller har kvalificerat sig för KAS. Det är mycket få ungdomar som det är fråga om. I Luleå skulle t.ex. inte en enda ha undgått att omfattas av bestämmelsen i fråga. Det säger litet grand om problemets vidd. Jag anser att det är mycket viktigt att man satsar tillräckligt mycket medel för ungdomsplatser. Med detta yrkar jag avslag på vpk-reservationen och bifall till utskottets hemställan i motsvarande avseende. Reservation nr 5 från vpk med lagförslag beträffande kontant arbetsmarknadsstöd är en följd av vpk:s ställningstagande till förändring av åldersgränsen. I det avseendet yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservation nr 5. Min partikamrat Erik Johansson kommer att kommentera de borgerliga reservationerna.
Herr talman! Jag skall inte kommentera det nationalekonomiska avsnittet i Frida Berglunds inlägg utan endast beröra den övriga delen av detta. Jag vill invända mot den beskrivning som utskottets ordförande gjorde och som innebar att allt skulle ha varit gott och väl före 1976, att det sedan kom en mörk period omfattande sex år men att ljuset nu ånyo har brutit fram. Det stämmer inte, Frida Berglund. Låt mig erinra om att den förra regeringen och den förra riksdagsmajoriteten beslöt att det, så sent som den 1 juli i år, skulle ske en uppräkning med 10 96 av A-kassornas ersättningar. Det förelåg enighet beträffande flera punkter i detta beslut. Jag erinrade i mitt inlägg om att socialdemokraterna accepterade en skärpning av avstängningsreglerna, om att socialdemokraterna var med på 2 Riksdagens protokoll 1982/83:52-53 kraven om lägre A-kassefonder och på borttagande av den särskilda kompensationen och om att de gick med på en jämkning av reglerna om utbildningsbidrag resp. ersättning från A-kassorna. Frida Berglund berättade vidare att förlorad arbetsförtjänst skulle täckas via sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Jag skulle dock vilja ställa följande fråga till Frida Berglund: Varför har ni nu övergivit ert gamla krav på att det skall vara likhet mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring? Jag sade vidare i mitt inlägg att det har skett eftersläpningar när det gäller A-kassorna. Det skulle dock, som någon uttryckt det, vara litet klädsamt om man på socialdemokratiskt håll någon gång erinrade sig att den verkligt stora eftersläpningen skedde mellan 1974 och 1976. Jag tror inte att debatten och sakfrågan gagnas av att vi genomgående försöker att måla det egna i vitt. Det stämmer inte alltid. Inte heller stämmer det om vi genomgående målar motståndarens göranden och låtanden i svart. Vi bör kunna erkänna både egna fel och andras förtjänster. Jag tror att hela denna debatt skulle tjäna på en balans i beskrivningen av de faktiska förhållandena.

Herr talman! Visst har Frida Berglund och de andra socialdemokraterna hjärtefrågor. Hjärtefrågan är nu inte rättvisan utan orättvisan. De tycker att en momshöjning är viktigare än ett återställande av arbetslöshetsersättningen. Jag kan inte se saken på annat sätt, men tycker att det är en våghalsig politik. Det hade funnits någon logik i det hela, om man hade villkorat med en höjning av arbetsmarknadsavgiften. Nu tycker jag att de har tagit ett väl stort samlat grepp, som mest visar vilken makt man vill ha. Det handlar mindre om sakfrågans innehåll och om vilkas intressen man vill företräda. Finansieringen är ju inte helt klar. Arbetslösheten i övrigt, som skall diskuteras senare i dag, i morgon eller i natt, finansieras ju i mycket ringa grad, så vi skall kanske i detta läge, och framöver, vara försiktiga när vi diskuterar vad som är finansiering. Dessutom kan man ju diskutera vilken finansiering det gäller. Såvitt jag förstår kan den här debatten om finansieringen av olika saker komma att bli sådan att socialdemokraterna när det gäller orättvisa förslag får söka stöd hos de borgerliga. Något stöd hos vpk finns inte härvidlag — det hoppas jag att socialdemokraterna har fått klart för sig vid det här laget. Därför tycker jag att socialdemokratin har spelat ett ynkligt spel, framför allt när det gäller arbetsmarknadsutskottets behandling av höjning av ersättningarna vid arbetslöshet. Beträffande KAS och 16-17-åringarna finns det två linjer. Det är inga som drabbas, säger man. Men då kan man fråga sig varför somliga vill ta bort det här instrumentet. Det skall också komma en uppföljning och redovisning, men vad skall den innehålla? Om vi skall ta bort systemet, hade det väl varit rimligt att det hade gjorts en redovisning för att se hur det hela ser ut. Det är detta osäkerhetsmoment som vi tycker är osmakligt. Vi har ju en okontrollerbar utveckling av arbetslösheten. Vi vet inte vad den kommer att innebära i sommar eller nästa höst. I det läget är det inte så bra att ta bort någonting. Instrumentet kan vara mycket bra att ha, och därför vill vi för vår del ha kvar det. Jag tror alltså inte att det är bra att ta bort det här instrumentet.
Herr talman! Jag skall inte närmare kommentera avstängningsregler m.m., eftersom Erik Johansson kommer att beröra detta. Elver Jonsson vill jag bara fråga hur man kan ställa kravet på en regering som suttit i kanslihuset knappt tre månader att den skall ha hunnit reparera allt det som ni raserade under era sex borgerliga år. När det sedan gäller att beskriva motståndarna i vitt, svart eller grått vill jag säga att det svarta hos er — och det kan ni aldrig komma ifrån — är att ni inte har sett till att staten har sunda finanser. Det är där våra möjligheter har raserats när det gäller att snabbt komma upp till 1976 års nivå. Här måste alla borgerliga partier ta på sig ansvaret, eftersom de inte har sett till att inkomster och utgifter är i balans. Vi har knutit våra reformer till en finansiering som bygger på balans. Det är inte fråga om vad man har makt till eller ej, utan det gäller att i den nuvarande situationen driva en politik som innebär att man inte kör den svenska ekonomin ännu längre ned i botten. När det gäller KAS anser vi att det negativa är, att om någon skulle kvalificera sig för KAS, får han 100 kr. om dagen, medan han får 85 kr. om dagen om han har en ungdomsplats. Då har man tagit bort den stimulans det skulle innebära att ta en ungdomsplats, som ändå betyder mycket för ungdomarna när det gäller att få en fot in i arbetsmarknaden. Vi har sagt att vi vill ha en redovisning och uppföljning, och att kommunerna bör ha ett stort ansvar i uppföljningen. Vi har mött de argument som Lars-Ove Hagberg också tar upp, men vid en närmare granskning av situationen funnit att den inte alls varit så alarmerande som man givit sken av. Vi vill verkligen se till att ingen faller mellan paragraferna. Det är vår uppriktiga önskan att se till att ungdomar får antingen arbete eller utbildning, och vi ställer resurser till förfogande för det.
Herr talman! Frida Berglund gav inget besked om varför socialdemokraterna övergivit sitt krav om likhet mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. I stället säger hon att det väl inte är att begära att en nytillträdande regering på några veckor skall kunna klara upp allting som raserats under de sex år som gått närmast före. Till detta är bara att säga att det här skulle behövas bevis. På flera punkter, t.ex. när det gäller reglerna för A-kassa m.m., har socialdemokraterna ställt upp på de förändringar som den tidigare regeringen föreslog. Hur kan Frida Berglund tala om sex år av rasering, när den verkliga doppningen och eftersläpningen skedde mellan 1974 och 1976? Man kan väl ändå inte påstå att den socialdemokratiska regeringen då var nytillträdd precis.
Herr talman! Det argument som återstår för Frida Berglund är att en ungdomsplats ger 85 kr. per dag medan KAS ger 100 kronor. Man kunde lika gärna dra slutsatsen att 85 kr. är alldeles för litet för en ungdomsplats i detta läge, om nu 100 kr. för KAS är riktigt, som jag tycker det är. Varför skall det vara skillnad mellan åldersgrupperna i denna besvärliga situation? Vi får nog se på utvecklingen framöver. Om vi får fler arbeten och en förändring av utvecklingen, som Frida Berglund säger, då är allt detta helt obehövligt, men att i dagens läge ta bort detta ser vi som en stor risk. Jag kan konstatera att socialdemokraternas argument om arbetslöshetskassenivå och dessa vallöften har kommit i bakgrunden. I förgrunden är hjärtefrågan om en allmän momshöjning. Den är helt överskuggande. Det som rimligen borde vara hjärtefrågan är att se till att bevara reallönerna, se till att människor inte drabbas av arbetslöshet och att finansieringen sker rättvist och inte drabbar industriarbetare och lågavlönade. Men detta ligger lågt i kurs nu efter valdagen, tyvärr. Alldeles oavsett hur det går i denna kammare i fortsättningen återstår den verklighet vi råkar ut för med en reallönesänkning på 5 96.
Herr talman! Till Elver Jonsson vill jag säga att med det förslag som nu finns kommer arbetslöshetsersättningen att bli drygt 90 26. Om detta på decimalen överensstämmer med sjukkasseersättningen kan jag inte f.n. säga. Vad jag däremot kan säga är att det borgerliga alternativet med avslag innebär skillnader som är betydligt större än de eventuella decimaler som det kan vara fråga om. Det har inte varit möjligt för oss att diskutera om ungdomsplatserna är för dåligt betalda eller ej, eftersom det här är fråga om en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter. Regeringen försöker se till att systemet fungerar och att det finns tillräckliga medel. Samtidigt säger vi att kommunerna skall ha ett stort ansvar för att ungdomar bereds arbete och utbildning i stället för stöd. Det ligger mycket i att de som är unga och skall ut på arbetsmarknaden får sysselsättning i stället för att erbjudas en liten summa pengar. Det är viktigare att samhället satsar alla sina resurser och möjligheter på att se till att ungdomar har jobb. Vi har här kunnat lyssna till det yviga talet om att vi socialdemokrater prioriterar ökade utgifter för de sämst ställda. De sämst ställda i samhället far mest illa av om samhället har dåliga finanser. Det är ingenting som är så riskabelt för en grupp eftersatta — arbetslösa, sjuka eller barnfamiljer — som att landet har dåliga finanser. En av socialdemokratins målsättningar är att sanera ekonomin, se till att folk har arbete och i takt med våra möjligheter, både politiska och ekonomiska, värna tryggheten för de mest eftersatta grupperna i samhället.

Herr talman! Vi hade i våras här i kammaren en ganska stor debatt om arbetslöshetsförsäkringen. Då beslöts om vissa smärre förbättringar av ersättningarna vid arbetslöshet. Samtidigt drev den dåvarande regeringen med moderaternas hjälp igenom kraftiga försämringar av statsbidragen till arbetslöshetskassorna. Med dessa försämringar skulle man inte bara finansiera kostnaderna för justeringarna av ersättningsbeloppen till de arbetslösa. Dessutom var det meningen att statens utgifter för arbetslöshetsersättningarna skulle skäras ned totalt sett som ett led i den borgerligt utformade besparingspolitiken. Herr talman! Med de föreliggande förslagen vill den socialdemokratiska regeringen infria vallöftet att höja arbetslöshetsersättningarna till den nivå som socialdemokraterna och arbetslöshetskassorna var överens om och samtidigt undanröja den kostnadsövervältring på de arbetslöshetsförsäkrade som blev följden av vårens beslut. Under de sex åren med borgerligt regeringsinnehav skedde en successiv försämring av arbetslöshetsersättningarnas anpassning till prisoch löneutvecklingen. Särskilt gällde detta de arbetslöshetsförsäkrades dagpenning. Mot den bakgrunden begärde arbetslöshetskassornas samorganisation år 1981 att dagpenningens maximibelopp skulle höjas till 280 kr. Centeroch folkpartiregeringen nöjde sig med att föreslå en höjning från 210 till 230 kr. Detta var givetvis helt otillräckligt, och därför föreslår vi nu att dagpenningen höjs till den nivå som arbetslöshetskassorna har begärt, dvs. 280 kr. Som ett försök att maskera den uteblivna anpassningen av dagpenningen till prisoch löneförändringarna införde den borgerliga majoriteten i våras en frivillig påbyggnadsdel i arbetslöshetsförsäkringen. Kassorna fick rätt att betala högre dagpenning än 230 kr., men det överskjutande beloppet skulle kassorna, dvs. deras medlemmar, betala själva. Men detta var en möjlighet som i praktiken enbart kunde utnyttjas av kassor med låg arbetslöshet och god ekonomi. Därmed skapades nya klyftor i förmånshänseende mellan olika grupper försäkrade. Vi föreslår därför att denna påbyggnadsdel avskaffas. Den är f. ö. inte behövlig med den förbättring av dagpenningen som vi förordat. Arbetslösa som inte kan få ersättning från en arbetslöshetskassa kan i stället få kontant arbetsmarknadsstöd. För att ge dessa arbetslösa en mer rimlig kompensation för de prisstegringar som inträffat bör stödbeloppet, vilket vi socialdemokrater föreslog redan i våras, höjas till 100 kr. per dag. I motsats till vad som skedde i våras bör något undantag inte göras för unga arbetslösa. När det gäller framtida höjningar av ersättningarna vid arbetslöshet har vi haft den ordningen att initiativ härtill brukar tas av arbetslöshetskassornas samorganisation. Det är en rimlig ordning, eftersom kassorna och deras medlemmar skall vara med och finansiera en del av kostnadsökningarna. De borgerliga partierna anför i sin reservation att de kan vara beredda att diskutera en höjning av ersättningarna — inte nu, men per den 1 juli nästa år. Man skall då komma ihåg att det är fråga om höjningar från den lägre nivå på 2 ersättningarna som gäller i dag, inte från den förbättrade nivå som har föreslagits av regeringen. En person som självförvållat blir arbetslös avstängs från rätten till arbetslöshetsersättning under en viss tid. I våras genomfördes förändringar av reglerna som siktade till att den arbetslöse utan omgång skall ta kontakt med arbetsförmedlingen. Redan detta var en skärpning av de tidigare avstängningsreglerna. Men därutöver genomförde de borgerliga partierna en förlängning av de normala avstängningstiderna från 28 till 42 dagar, dvs. med två veckor. Resultatet är att en arbetstagare, t.ex. för att han sagt upp sig själv, som straff härför i vissa fall kan bli utan ersättning under närmare tre månader. Vi tycker inte att det är rimligt. Herr talman! Jag går härefter över till statsbidragen till arbetslöshetskassorna. De borgerliga partierna sänkte i våras statens andel av kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen från 90 till 80 26. Härigenom överfördes kostnaderi storleksordningen 400 milj.kr. på kassorna och deras medlemmar. Man får ett begrepp om vad det handlar om när man betänker att medlemmarna under ett år betalar in ca 250 milj.kr. i avgifter till sina kassor. De borgerliga gjorde inte heller någon hemlighet av att kassorna genomsnittligt skulle behöva fördubbla sina avgifter. Vi vill inte vara med om denna övervältring av kostnaderna för arbetslösheten på de enskilda arbetstagarna. Vi föreslår därför att statens andel som tidigare skall vara 90 96 av kassornas kostnader. I och för sig hade det varit möjligt att återinföra de tidigare statsbidragsreglerna. Dessa var emellertid ganska invecklade, och regeringen kommer därför, om dess förslag bifalles av riksdagen, att försöka utforma ett enklare bidragssystem med det anivna procenttalet som riktpunkt. De borgerliga partierna har i sin reservation ondgjort sig över att regeringen inte redan i propositionen har presenterat ett komplett bidragssystem. Man kunde tycka att de borgerliga partierna, som alltid sagt sig vara för förenklingar och mot byråkrati, skulle värdesätta att regeringen vill åstadkomma ett bidragssystem som är enklare och lättare att överblicka. Herr talman! Min partikamrat, utskottets ordförande, talade om finansieringsfrågan i stort. Jag skall därför bara säga något om fördelningen av kostnaderna för arbetslöshetsersättningarna över budgeten och arbetsgivaravgiften. F.n. betalas 45 20 av kostnaderna av budgetmedel och resten av den arbetsgivaravgift som kallas arbetsmarknadsavgiften. Regeringens förslag är att budgetens andel skall minskas till 35 96. De borgerliga partierna yrkar avslag. De tänker inte på att nuvarande kostnadsfördelning uttryckligen var avsedd för en, som det hette, normal arbetsmarknadsutveckling. Skulle utgifterna för arbetslöshetsersättningarna öka kraftigt under de närmaste åren, måste man ompröva inte bara arbetsmarknadsavgiftens storlek utan också den andel av utgifterna som skall bekostas via avgiften. Så skrev dåvarande arbetsmarknadsministern Eliasson vintern 1981. Han förutsatte att regeringen skulle vara beredd att återkomma till riksdagen i dessa frågor. Nu ökar utgifterna för arbetslöshetsersättningarna drastiskt. Den stora utgiftsökningen beror på den ökade arbetslösheten. Även om man i enlighet med de borgerligas önskemål inte nu gör något åt ersättningarna, kommer den ökande arbetslösheten att framtvinga ändringar i finansieringen av det slag som regeringen nu förordat. Detta kommer de borgerliga partierna att bli varse, om inte förr så när de skall skriva ihop sina alternativa budgetförslag till 1983 års budgetproposition.

Därefter har kassorna vid fyra tillfällen hos regeringen begärt nya dagpenningklasser för att kunna höja ersättningen vid arbetslöshet i takt med den nominella löneökningen. Inte vid något tillfälle har de borgerliga partierna fullt ut tillmötesgått kassornas krav. Följden blir en urholkning av dagpenning vid arbetslöshet. Den dagpenning som enligt 1974 års reform skulle uppgå till 91,7 26 av tidigare lön blir då försämrad i avsevärd grad. Herr talman! Jag har velat anföra detta för att få det till kammarens protokoll. Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i dess betänkande 12 och avslag på de reservationer som är fogade till detta betänkande.